Herr talman! Jag har flera gånger tidigare debatterat anslaget till Tullverket i denna kammare. Årets debatt kommer emellertid att skilja sig från tidigare års debatter på grund av de organisatoriska och andra förändringar som blir följden av regeringens förslag. Till grund för den diskussion som vi nu skall föra ligger naturligtvis Sveriges medlemskap i EU. Generaltullstyrelsen gjorde i december en bedömning som innebar att det skulle vara möjligt att minska antalet anställda vid Tullverket med 522 personer. Det skulle motsvara den andel som kunde frigöras på grund av de förenklingar i den EU-interna handeln som blir följden av medlemskapet. Ambitionerna vad gäller bekämpning av narkotikainförsel skulle kunna bibehållas och på sikt ökas. Regeringen gick emellertid i budgetpropositionen betydligt längre och föreslog att Tullverket skulle minskas med en tredjedel i förhållande till dagens situation. Utifrån moderata utgångspunkter var detta naturligtvis oacceptabelt av flera skäl. Till att börja med vill jag nämna en principiell utgångspunkt. Ett fritt samhälle, med fria ansvarstagande medborgare kräver en stark ram, en ram som svarar för medborgarnas skydd och som kan anses utgöra ett väsentligt inslag i en demokrati. Utan att gå vidare i den debatten vill jag ändå peka på att t.ex. försvaret, Polisen, rättsväsendet och Tullen har viktiga uppgifter i det perspektivet. Det är därför ingen slump att vi moderater på just dessa områden, där vi anser staten har ett grundläggande ansvar, är beredda att gå längre än vad regeringen gör i budgetpropositionen. För Tullens del är det kanske främst fråga om att medverka till att droger inte förs in i landet. Det är ett exempel på en uppgift som varken kan eller skall utföras av andra än statens företrädare. Den typen av verksamhet skall därför finansieras via statens budget. En utskottsmajoritet bestående av socialdemokrater och miljöpartister har underkänt regeringens förslag och lagt fram ett nytt som innebär att personalminskningen inte blir lika stor som den annars skulle ha blivit. Dessutom medverkar utskottsmajoriteten till att göra inslaget av offentligrättsliga avgifter till ett viktigt inslag i finansieringen. Avgifterna beslutas inte av riksdagen, utan av regeringen, som i sin tur delegerat dessa vidare till Tullen. Riksdagen frånhänder sig därigenom en viss del av den styrning som beslut av anslagstilldelning normalt innebär. En ny princip börjar att få fotfäste vars konsekvenser nog alla inte är på det klara med. Vi får därför den litet udda figuren att utskottets anslag understiger regeringens. Likväl anser man sig klara att göra en något mindre neddragning av personalstyrkan än vad regeringsförslaget hade inneburit. Det moderata alternativet innebär dels att Tullen långsiktigt får 300 årsarbetskrafter utöver regeringens förslag, dels att personalminskningen inte sker lika snabbt. Vårt förslag innebär att Tullen får exakt det anslag som Tullen själv har anmält till regeringen med utgångspunkt i den utredning som presenterades i december 1994. Vi har ansett oss ha ett åtagande från diskussionerna i folkomröstningen om EU, där vi argumenterade för att kontrollen av drogtrafiken över gränserna inte skulle bli sämre, utan på sikt bättre, genom ett ökat samarbete mellan medlemsländerna. Både i sak och med hänsyn till vad som sagts i debatten ser vi inga möjligheter att klara uppställda mål med de minskningar som regeringen har föreslagit. Jag beklagar att det inte gått att få en bredare samverkan i anslagsfrågan. Det hade varit en styrka att kunna ge en entydig signal vad gäller möjligheten för Tullen att leva upp till de ambitioner för verksamheten som riksdagen ställer upp. Tullen får nu en helt ny organisatorisk ram som en konsekvens av neddragningarna. Tullnärvaron kommer att minska på vissa orter. Mot bakgrund av detta är det viktigt att lyfta fram behovet av att utveckla samarbetet med Polisen inte minst med anledning av frågan om klassificering av flygplatser som jag strax skall återkomma till. Vad gäller Tullens gränskontrollverksamhet och Polisens narkotikabekämpande aktiviteter finns det möjligheter till ytterligare samverkan. I detta sammanhang vill jag också föra fram något av det som tas upp i vår kommittémotion med Gun Hellsvik som första namn som delvis behandlas i ett annat utskott. Tullen har en roll att spela i det som ofta följer av narkotikabrottslighet, nämligen ekonomisk brottslighet. Det krävs ett ökat mått av samarbete mellan berörda myndigheter, i det här fallet polis, åklagare och skatteförvaltning. Ett samspelat svenskt agerande från olika myndigheter kommer att leda till framgångar i kombination med det utbyte av erfarenheter mellan länder som kommer att kunna ske i ökad utsträckning. Jag vill emellertid även lyfta fram att regeringen på ministerrådets möten och i andra sammanhang aktivt måste ge politiska signaler som ger stöd för en restriktiv narkotikapolitik. Vi skall utnyttja medlemskapet för att bilda opinion mot de krafter som vill liberalisera narkotikan. Jag är samtidigt glad över att utskottet uttalar att narkotikakontrollen i fortsättningen skall vara en högt prioriterad verksamhet för Tullen. Det är för oss moderater viktigt att denna fråga står högt upp på agendan. Jag vill nämna att vi återkommer med ytterligare synpunkter i kontrollfrågan, efter den remissomgång som pågår med anledning av EU gränskontrollutredningens förslag och den proposition som skall följa på den. I betänkandet finns vidare en reservation om tulltillägg, en företeelse som diskuterats många gånger i denna kammare. Jag nöjer mig denna gång med att konstatera att tulltilläggen uppfattas som en provokation. Det är en sanktionsmöjlighet från myndigheterna som inte borde förekomma. För många människor förknippas Tullen inte bara med narkotikabekämpning utan även med service till näringslivet. Handeln med EU-länderna förenklas, men handeln med tredje land har i vissa avseenden blivit krångligare. EU:s regelverk har visat sig svårare att överblicka för Tullen och näringslivet än vad många trott. Det finns ingen anledning att blunda för detta. Men det finns välgrundad anledning att förmoda att både Tullen och näringslivet under en övergångstid kommer att få ökade arbetsuppgifter i detta avseende. Mot den bakgrunden ter sig utskottsmajoritetens lösning av anslagsärenden mindre välbetänkt. Hela personalneddragningen, ehuru något mindre än den av regeringen föreslagna, skall verkställas snarast. Vårt förslag hade givit utrymme för att se till utvecklingen och vid nästa budgetproposition kunna dra slutsatser vad gäller dimensioneringen av servicen till bl.a. näringslivet. De ofta långa avstånden mellan t.ex. exportör och kontrolltullanstalt gör tullnärvaron till en viktig parameter när det gäller beslut om företagsetableringar m.m. Vårt budgetförslag skall ses mot bakgrund av inte bara narkotikakontrollen utan i lika hög grad med anledning av den service som Tullen skall kunna ge till näringslivet. När det gäller möjligheter att konkurrera på lika villkor över hela landet och gentemot företag i andra länder är inte minst klassificeringen av flygplatserna viktig. I betänkandet behandlas också denna fråga, och det framgår att regeringen avvaktar resultatet av de överläggningar som nu pågår mellan Luftfartsverket och Tullen. Efter det att betänkandet justerats har det via medier kommit till vår kännedom att det finns stor skillnad mellan Tullen och Luftfartsverket i synen på hur många flygplatser som skall räknas som internationella gemenskapsflygplatser. Luftfartsverket nämner 21 stycken utöver de tre som Tullen talar om. Med anledning av dessa uppgifter kommer på moderat initiativ en hearing att äga rum i trafikutskottet den 27 april. Vi anser det viktigt att riksdagen skaffar sig ytterligare information i denna fråga innan vi tar ställning. Hearingen kommer att ge oss denna möjlighet. Eftersom utgångspunkterna förefaller vara väldigt olika för Tullen respektive Luftfartsverket finns det anledning för oss att bedöma frågan på nytt. Vid det tillfället är det viktigt att också Finansdepartementet ges tillfälle att ge sin syn på saken. Enligt uppgift har regeringen strax före jul fattat beslut om att endast anmäla våra tre största flygplatser samt svävarterminalen i Malmö som gemenskapsflygplatser till EU kommissionen. Det är mot bakgrund av den stora skillnaden mellan regeringens beslut och Luftfartsverkets inställning som det finns all anledning för skatteutskottet att på nytt upp frågan. Med i dag tillgänglig information anser vi att Sverige bör anmäla 24 flygplatser som gemenskapsflygplatser i enlighet med vad Luftfartsverket har anfört. Vi litar på att regeringen har samma uppfattning och vill därför inte frånhända riksdagen möjlighet att påverka beslut i detta ärende. Det är onekligen märkligt att Sverige, med stora ytor och omfattande inrikestrafik som ansluter till utrikestrafiken, enbart skulle kunna komma att få tre, möjligen fyra, gemenskapsflygplatser. Denna siffra kan jämföras med att Finland vill ha 16, lilla Danmark 110 etc. Vi får dessutom inte glömma att en lång rad transporter av både gods och personer äger rum vid sidan om den reguljära flygtrafiken. Det är viktigt att utskottet i denna för landet så väsentliga fråga får belyst konsekvenserna för näringslivet och de regionala utvecklingsmöjligheterna. Jag yrkar därför, herr talman, på återremiss av betänkandet för förnyad prövning av frågan om klassificering av flygplatser. Syftet är att utskottet genom att ta del av synpunkterna på hearingen och övriga fakta som efter hand kommit fram skall kunna göra en fördjupad beredning av ärendet. Jag vill emellertid understryka att vi inte har någon annan mening vad gäller vårt förslag till anslag till Tullen eller övriga ställningstagande som finns i betänkandet. För den händelse att yrkandet om återremiss inte skulle vinna majoritet är mitt andrahandsyrkande bifall till reservation 1 avseende anslaget.

Herr talman! Att på sakliga grunder beräkna omfattningen av anslaget till Tullen torde vara en av de allra svåraste uppgifterna i årets budget. Å ena sidan står det att den totala hanteringsvolymen inom Tullens ansvarsområde kraftigt minskat till följd av EU inträdet, framför allt när det gäller klareringsverksamheten. Å andra sidan framstår det som utomordentligt angeläget att Tullens del i ansvaret för narkotikabekämpningen kan fullföljas med minst bibehållen kvalitet. Dessutom ställer näringslivets positiva utveckling krav på kvalitet, snabbhet och flexibilitet i dokumenthantering och kontroll av varor. Det är denna besvärliga balansgång som utskottet haft att hantera. Den hanteringen har inte underlättats av att regeringens beredning av ärendet av tidsskäl eller av andra skäl varit klart bristfällig. Utskottets hantering av ärendet har däremot underlättats och möjliggjorts tack vare en rad uppvaktningar och därutöver ett betydande flöde av information av olika slag. Ur detta tillkommande informationsutbyte har utkristalliserats en för hela utskottet gemensam uppfattning att anslaget bör ökas så att det motsvarar 250 300 anställda utöver regeringens förslag. Jag beklagar i likhet med Carl Fredrik Graf att det inte varit möjligt att inom detta intervall nå en för hela utskottet gemensam slutlig uppfattning. Ärligheten påbjuder att jag säger att en nivå inom detta intervall naturligtvis kan vara lika rätt som en annan nivå inom intervallet. Det är nämligen inte säkert att marginellt högre anslag verkligen ger bättre kvalitet i verksamheten.

Det som omöjliggjorde den totala enigheten i utskottet på sluttampen var den finansiering som regeringspartiet tillsammans med Miljöpartiet valde, nämligen att låta näringslivet betala de ökade kostnader som den ökade bemanningen medför. Det kan naturligtvis inte vara riktigt att företagen skall betala för en kontrolluppgift som är av klar samhällsansvarskaraktär. Beträffande bakgrunden till det återremissyrkande som nyss har framställts vill jag säga att vi i utskottet har varit helt överens om att frågan om klassning av flygplatser bör hanteras av den som har ansvaret för den löpande verksamheten. Det är en riktig princip, som i och för sig behöver värnas. Men i den situation som har uppkommit, och som har blivit akut efter utskottsbehandlingen, ter det sig emellertid nödvändigt att riksdagen förbehåller sig möjligheten till fortsatt inflytande på slutresultatet i denna delfråga. Vi kommer därför att stödja yrkandet om återremiss av betänkandet i denna del.

Herr talman! Narkotikabekämpningen är viktig i vårt land. Eftersom några gränskontroller inte skall förekomma i EU, upplevs risken för att narkotikan skall flöda in fritt som uppenbar. Men EU förbjuder inte gränskontroller i alla sammanhang. Enligt artikel 36 i Romfördraget ges alla medlemsstater rätt att upprätthålla import och exportrestriktioner med hänsyn till bl.a. offentlig sedlighet, ordning och säkerhet samt för att skydda människors och djurs liv och hälsa. Att denna artikel kan tillämpas på narkotika är helt klart. Det fordras att varje land ger sina kontrollmyndigheter de befogenheter som krävs för detta. I Sverige har tullen fått befogenheten att kontrollera innehav av narkotika över hela landet, därmed också vid de inre gränserna. Gränskontroller är betydligt effektivare och mindre resurskrävande än kontroller inne i landet. Sådana här befogenheter har också getts till tullen inte bara i Storbritannien utan också i Tyskland och Frankrike. Det har lett till större narkotikabeslag både i Storbritannien och i Frankrike. Det är naturligtvis lättast att fånga upp inresande narkotikasmugglare vid gränsen, där också den mesta narkotikan smugglas in. Den narkotika som tas vid gränskontrollen är ren, dvs. den blandas i försäljningsledet upp tre till tio gånger. Det betyder att det skydd som tullkontrollen genom beslagen vid gränsen ger är avsevärt större än rena kvantitetsuppgifter anger. Men den tullkontroll som skall förekomma när Sverige är med i EU kommer att i ännu högre grad än i dag bygga på spaning, underrättelse och internationellt samarbete. De extra befogenheter som tullen fått är det naturligtvis ingen glädje med om vi inte har nog med tullare. Efter många uppvaktningar och kontakter står det för oss i Folkpartiet klart att tullen behöver tillföras ytterligare 300 permanenta tjänster, utöver vad regeringen har föreslagit i budgetpropositionen. Vi menar att regeringens förslag var dåligt underbyggt. Tyvärr har vi inte kunnat få majoritet i utskottet för att gå så långt som till 300 tjänster. Men glädjande nog har Socialdemokraterna och Miljöpartiet ändå föreslagit ytterligare 250 tjänster. Det har också visat sig att EU:s tullregler mot tredje land är ytterligt krångliga. Tullagen och tillämpningsföreskrifterna till den utgör tydligen en mycket dålig kompromiss mellan tolv staters tulladministrationers uppfattning, grundad på de egna tidigare föreskrifterna. Det är ytterst angeläget att hela lagkomplexet gås igenom och förenklas för att det skall få en både till företagens och myndigheternas verklighet anpassad funktion. Den svenska lagstiftningen får inte heller övertolka EU:s regelverk. Det har också visat sig att svenska utredningar inte heller har beaktat de förändringar inom EU som har gällt jordbruksprodukter och det krångel som förekommer, t.ex. med bidragsgodset. Anita Gradin har, som kommissionär inom EU, påvisat mängder med fusk som förekommer när det just handlar om bidragsgods. Det är viktigt att vi från svensk sida hjälper till så att man inte får det här stora fusket. Det är alltså stora inkörningsproblem i och med vårt medlemskap. Tullen har svårt att hinna med. En stor del av orsaken till det rådande balansläget säger man från tullens sida har att göra med att tulldatasystemet inte fungerar bra. Speciellt på exportsidan är det långa väntetider. Lösningen på de här problemen är Generaltullstyrelsens sak. Men vi menar att man skyndsamt måste göra någonting åt det här. Tulltilläggen menar vi bör avskaffas. Det är mycket besvärligt att korrekt behärska de gällande bestämmelserna på tullområdet. Det är komplicerat för företagen, och då är det viktigt att man inte lägger på ytterligare bördor i form av en sanktionsavgift. Därför måste, menar vi, ursäkter på grund av den mänskliga faktorn erkännas utan avgiftsdebitering, så att Tullverket kan använda sina knappa resurser, för man kommer fortfarande att ha knappa resurser, till att underlätta för företagare att klara de här nyheterna och inte till att administrera det merarbete som de här sanktionsavgifterna ger. Jag står naturligtvis bakom de tre motioner som Folkpartiet har väckt. Men för att underlätta för kammaren vill jag enbart yrka bifall till reservation 1. Vi vill från Folkpartiets sida också ställa oss bakom återremissyrkandet. Det har tillkommit nya saker efter det att vi har behandlat frågan i utskottet. Jag tycker också att det är viktigt att vi kan få avvakta hearingen den 27 april och inte återkallas efter någon timme, som brukligt är och som redan har skett, för att återuppta ärendet. Jag tycker att utskottet skulle kunna ta allvarligt på frågan om klassningen av internationella gemenskapsflygplatser, som faktiskt betyder mycket för den regionala utvecklingen. Det vore ett elände, tycker jag, om man skulle begränsa de här flygplatsernas utvecklingsmöjligheter. Det snedvrider konkurrensen, men innebär också att man får en ytterligare koncentration av företagsetableringar till de tre storstadsområdena, och det finner jag mycket olyckligt.

Herr talman! Jag läste en sentens någon gång som var på latin. Det var stiligt. Men fritt översatt lät det ungefär: Milt i tonen, starkt i sak. Det försöker jag leva efter. Men jag är inte så säker på att jag klarar av det i den här debatten, vad gäller mildheten i tonen i alla fall. Det andra är jag säker på att klara. Tulldebatterna brukar inte vara långa vad gäller antalet inlägg, inläggens tid eller antalet debattörer. Men den här gången har vi en lång talarlista. Det visar att kammaren skall fatta beslut i viktiga principiella frågor. Det är frågor som rör tullskyddet vid Sveriges gränser. Man må kalla de gränserna för yttre eller inre, de är fortfarande Sveriges gränser. För beslut och dess konsekvenser inom och vid dessa gränser har Sveriges riksdag ett direkt ansvar. Det här rör ytterst EU-omröstningen. I den omröstningen hade vi två nej-partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som varnade för och som sade att ett av skälen för att säga nej till EU var att EU var ett hot mot gränsskyddet och narkotikakontrollen. Då sade ja-partierna: Nej, det här skall vi klara ändå. Vi lovar att även om vi kommer med i EU skall vi behålla ett fullgott gränsskydd, ett fullgott skydd mot narkotika och annat farligt gods. Så gick Sverige med. Det skulle ju inte bli något problem, för alla hade ju lovat att man skulle upprätthålla ett fullgott gränsskydd. Naturligtvis insåg alla att det blev förenklingar vad gäller tullklarering, att man kunde dra ner på en del av tullens pengar. En del tullanställda behövdes inte mer. att det gick att spara 522 tjänster. Då hade man också utgått från principen om ett fullgott gränsskydd men ansett att man kunde dra ned på detta sätt. Sedan blev det januari. Då hade Finansdepartementet berett den här frågan. Nu sade departementet helt plötsligt att det gick att spara 1 097 tjänster. Man kunde alltså spara ytterligare 575 tjänster. Och det här är en organisation som har 3 300 anställda. Hur kom Finansdepartementet fram till detta? Har vi läst någon utredning om hur departementet kom fram till det? Nej, det har vi inte gjort. Detta beror på att Finansdepartementet skulle spara pengar, och då gjorde man det. Man tyckte att det gick att göra en ad hoc-lösning. Det är ett latinskt uttryck. Man skär här och där på ett slumpartat sätt. Det är viktigt att kunna spara i dessa tider med dåliga statsfinanser, men man bör ha ett visst beslutsunderlag. De flesta insåg att departementet inte hade något vettigt underlag för sitt förslag. Det kom in mängder med motioner i den här frågan. När vi bläddrar i vårt betänkande kan vi se att det förekommer många namn: Alf Svensson, Gudrun Schyman, Svensson, Ingbritt Irhammar, Birgitta Carlsson. Från alla partier, på olika nivåer, kom det in mängder med motioner i frågan. Många var oroade. Snart visade det sig att motionärernas oro snarare var i underkant än i överkant. Det underströks i utskottsberedningen. Det kom in massor av handlingar. Och vi uppvaktades av en samlad antidrogrörelse, näringslivet och kommuner. Tullverkets generaldirektör har aldrig gjort sig känd för att vara särdeles kritisk mot regeringen. Det kan ingen hävda. Han har varit en lojal verksledare. T.o.m. han säger att de löften som gavs om ett fullgott narkotikaskydd inte kan infrias med detta förslag. Fakta talar för sig själv. Sedan fick vi ännu mer fakta när vi tittade på verksamheten och såg hur krångliga dessa nya regelsystem var. Det är inte många som har hunnit sätta sig in i frågorna så nogsamt som vi i skatteutskottet har gjort. Men i det fall då det i Sverige finns tre paragrafer i mitten av en A4 sida som reglerar elektroniska komponenter finns det i EU-rätten tjocka luntor. Det är en fördel om man har en civilingenjörsexamen i elektronik när det gäller att förstå regelverket. Det ställs nya krav på utbildning och insatser för att man skall klara av EU:s regelverk. I den mån Finansdepartementet hade något underlag hade man tittat på hur mycket tid som hade använts till klarering. Sedan hade man bara gjort någon statistisk medelvärdesberäkning. Men i statistiska värden döljer sig en verklighet, och i det som ofta bara stumt bokfördes som klarering ingick väsentliga delar av kontroll. Det vet de som har arbetat med frågorna på riktigt. Man kan inte begära att alla tjänstemän på Finansdepartementet skall veta om detta, men därav fick vi det dåliga förslaget från regeringen. Alla här i korridorerna och i skatteutskottets sessionssal insåg snart att regeringsförslaget inte hade några möjligheter att gå igenom. Socialdemokrater i denna riksdag är lojala mot sin regering. Det skall de naturligtvis vara, men jag tror att alla socialdemokratiska ledamöter i utskottet insåg att detta förslag var orimligt, särskilt de ledamöter som hade insyn i Tullverkets verksamhet. Alla insåg att regeringens förslag skulle förlora. Frågan var inte om man skulle förlora, utan med hur mycket. Detta diskuterades nogsamt i utskottet. Vänsterpartiets lösning var enkel. Vi sade att man skulle minska sparbetinget för kommande budgetår med 75 miljoner kronor. Sedan skall en strukturutredning göras som inte bara tar hänsyn till teorier om hur EU påverkar den svenska tullverksamheten utan till hur EU i verkligheten påverkar tullens verksamhet och behov av kontroll och skydd mot farligt gods, narkotika i synnerhet. Man skall ta hänsyn till verkligheten och göra en strukturutredning och sedan fatta beslutet om den långsiktiga sparplanen för de två kommande åren. Detta är det rimliga förhållningssättet i denna svåra fråga. Allt annat är dåliga eller mindre dåliga lösningar. Herr talman! Miljöpartiet har i princip samma förslag som Vänsterpartiet. Det gladde mig som vänsterpartist mycket. Men utskottet avstyrker Vänsterpartiets förslag och fattar beslut som tillgodoser Miljöpartiets förslag. Nu kommer det märkliga, herr talman: det är samma förslag. Ledamöter här i kammaren och ledamöter vid terminalerna! Är det inte fantastiskt att två identiska krav i utskottet leder till ett enda beslut som gör att det ena kravet avstyrks och det andra tillgodoses? Det här strider mot normal logik men tydligen inte mot den politiska logiken i vissa partier. Jag menar att vanlig logik bör råda även i politiken. Jag anser, herr talman, att utskottet gör en riktig bedömning när man säger att man har avstyrkt Vänsterpartiets motion. I den meningen gör man en riktig bedömning. Man har avstyrkt den. Det är korrekt. Men hur kan man samtidigt ha tillgodosett Miljöpartiets motion om att anslagen skall ökas med 75 miljoner? Det är ganska knepigt, för att uttrycka det försiktigt. Läs på sidan 11 i detta betänkande! Där står: "Utskottet anser att en anslagsnivå för helår räknat om 75 miljoner kronor över den nivå som regeringen har föreslagit är en rimlig avvägning." Då kan man behålla 250 tjänster fler än regeringen föreslår. Då verkar det som om motionen är tillgodosedd. Men på sidan 12 står det, och det är helt fantastiskt, "att takten i besparingsplanen bör ändras så att tyngdpunkten i besparingen i stället förläggs till budgetåret 1995/96 -. Enligt utskottets bedömning är det möjligt att öka den besparing som skall genomföras - med 50 miljoner kronor." Miljöpartiet föreslår att man skall ge 75 miljoner extra till Tullverket. Det förslaget tillgodoses genom att man ökar sparbetinget från 150 Man tillgodoser förslaget på ett fantastiskt sätt. Det är samma sak som om jag skulle vilja ha en resa söderut till Italien men i stället får en resa till Norrbotten. Då blir jag också tillgodosedd. Det här går i motsatt riktning. Att man kan anse att man tillgodoser någon på detta sätt är absurbt. Detta är möjligtvis grekiska sofismer - nej, de är mer eleganta än så. Det här är en bondauktion. Miljöpartiet har bjudit, och principen har varit att socialdemokraterna har tagit lägstbjudande. I Miljöpartiet var man så levnadsglad, för att använda ett fornnordiskt ord, att man gick med på vad som helst bara man fick kalla det en uppgörelse. Detta är ytterligt pinsamt för Miljöpartiet. Det är ytterligt pinsamt för motionärerna. Herr talman! Den talartid som jag anmälde är tyvärr slut. Annars skulle jag kunna penetrera detta agerande mycket länge. Jag vill yrka bifall till Vänsterpartiets reservation under mom. 1. Vi kommer också att biträda alla övriga reservationer under detta moment i huvudvoteringen. Det gör att vi har en enig och bred opposition. Jag hoppas att vi segrar i slutvoteringen. Jag tror inte det, men jag hoppas. Det är ju en hel del som har motionerat. Jag vill också, herr talman, yrka bifall till Vänsterpartiets reservation under mom. 3. Den tillgodoser Folkpartiets, Centerns och Moderaternas synpunkter vad gäller flygplatsfrågan. Därför kommer vi att avstå från att under voteringen yrka om återremiss. Om det blir en återremiss finns det en bra reservation att stödja.

Herr talman! Tullverkets arbetsvolym minskar kraftigt som en konsekvens av Sveriges medlemskap i EU. De besparingar på 30 % som föreslagits i propositionen är emellertid för långtgående. Såväl narkotikakontrollen som servicenivån gentemot företagen skulle bli allvarligt lidande av en så kraftig neddragning som budgetförslaget innebär. Regeringen har i sitt budgetförslag inte tagit hänsyn till att det i klareringsverksamheten också ingår kontroller. Uppskattningsvis används 30 % av klareringsresurserna för kontroll, och här kan ingen neddragning göras. Regeringen har inte heller beaktat att handeln med tredje land har blivit mer komplicerad. Det finns många löften från ledande politiker angående gränskontrollen. I en interpellationsdebatt den "besparingspotentialen är avsevärd, men en del av den tänker vi ta i anspråk för att se till att vi klarar ett gott gränsskydd". Hur mycket är det uttalandet värt i dag? Det är regeringen som har bevisbördan för att en 30 procentig neddragning av resurserna kan göras utan att kontrollverksamheten påverkas negativt. Längs de svenska kuststräckor som är belägna mellan de s.k. kontrollpunkterna, dvs. gränskontrollövergångsställen där tull och polispersonal är verksamma, kommer kontrollen att vara i det närmaste obefintlig om inte patrullverksamhet i samverkan sätts in. Det är framför allt Sydsverige som är mest utsatt. Denna hotbild måste beaktas. Varje år passerar ca 10 miljoner resenärer Helsingborg. På mindre än tio minuter kan man nå Sveriges kust från Danmark med en egen motorbåt. Det tar endast en timme att nå Christiania i Köpenhamn från Helsingborg.Det kommer i praktiken att bli fritt fram för den s.k. myrtrafiken, dvs. svenska ungdomar och andra som åker till Köpenhamn eller Amsterdam med pengar på fickan och tar med sig mindre partier hem för eget bruk eller för försäljning på hemorten. Det är oerhört viktigt att ungdomar fångas upp tidigt i livet innan de sjunkit alltför djupt ned i drogträsket, då det är svårare att sluta med missbruket och kostnaden för samhället är mångdubbelt större. Smugglare söker den svagaste kontrollpunkten. Med en nedtrappad kontroll vid Sveriges inre gränser mot EU torde man kunna förvänta att t.ex. amfetaminkurirer österifrån väljer att ta vägen via Danmark och Tyskland för att nå sina mål i norra Skandinavien i stället för att ta risken att utsättas för kontroll i Ystad eller Karlskrona. Beträffande priset på narkotika har det kommit alarmerande uppgifter från åklagarmyndigheten i Malmö att narkotikamarknaden i Malmö i stort sett är mättad. För ett år sedan kostade amfetamin 200-300 kronor per gram, i dag kostar samma mängd ca 70 kr. Dessutom är det polska amfetaminet, som är på frammarsch, mycket starkare än tidigare, vilket gör att det kan spädas ut mer och ge fler doser. Ett sjunkande pris tyder på en ökad tillgång på narkotika. Bl.a. har man i Landskrona kunnat konstatera en kraftig ökning av rökheroinet, främst bland ungdomar, och detta är en ny företeelse. En viktig uppgift för samhället är att kartlägga prisbilden och tillgången på narkotika i Sverige som helhet. Den fasta tullnärvaron kommer att minska på ett tiotal orter i Sverige. Det kommer att innebära försämringar för service till företagen och kontrollverksamheten. Det kan komma att bli problem för svenska företag som skall exportklarera i Sverige. Vi kan rimligen inte acceptera att det försvåras för svenska företag så att de hamnar i ett underläge gentemot utländska företag. Regelfloran är helt ny och företagen behöver hjälp och rådgivning. Herr talman! Narkotikabekämpningen är en mycket viktig fråga. Jag hade hoppats på en bred uppgörelse i riksdagen för att ge tullen ett högre anslag. I början av ärendets handläggning såg det ut som om det skulle gå. Jag beklagar djupt att inte Miljöpartiet hade litet is i magen, utan i stället hade bråttom att göra upp med Socialdemokraterna på en alltför låg ambitionsnivå. Det finns ingen motsättning mellan vissa avgiftshöjningar för företagen och ett ökat anslag. Men jag inser att Miljöpartiet i uppgörelsen med Socialdemokraterna har bundit upp sig för att inte ge tullen något ökat anslag. Kristdemokraterna anser vissa avgiftshöjningar vara rimliga. Det handlar om minskad kredittid och förseningsavgift för företagen, som tillsammans ger ca 20 miljoner kronor per år. Däremot avvisar kristdemokraterna de ytterligare höjda avgifterna på ca 40 miljoner kronor, tullräkningsavgift och tullförrättningsavgift, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill lägga på företagen. Narkotikabekämpning är ett allmänt intresse, inte i första hand ett intresse för företagen. Därför är det statens ansvar att bekosta kontroll av narkotika. Ett ökat anslag är därför den rimliga slutsatsen. Motionen från kristdemokraterna innehåller förslag om höjning av anslagsnivån på 100 miljoner kronor för budgetåret 1995/96. En sådan nivåhöjning skulle ge tullen möjlighet att behålla ytterligare minst 300 årsarbetskrafter utöver vad förslaget i propositionen medger. Beträffande åren 1997 och 1998 bör anslagsnivån fastställas så att den motsvarar de ytterligare minst 300 tjänster som Tullverket skall behålla i sin organisation, eller i dagsläget ca 100 miljoner kronor. Tullen saknar i dag möjlighet att få del av bl.a. flygbolagens passagerarlistor. För att kunna bedriva en effektiv spaning mot försök att smuggla narkotika m.m. bör övervägas en lagändring i syfte att tillskapa en skyldighet för flygbolag och rederier att tillställa tullmyndigheterna sina passagerarlistor. Sedan årsskiftet krävs vid inre gräns någon form av misstanke för att tullen skall få stoppa en resenär. Misstanken uttrycks som "anledning anta". Tullen får inte genomföra slumpmässiga kontroller utan enbart selektiva dvs. ett urval. De områden som omfattas är bl.a. narkotika, dopingpreparat, hundar och katter samt sprit och tobak. Det är mycket viktigt att tullen får resurser att bygga upp en förbättrad underrättelse för att kunna få en s.k. misstanke. Det handlar t.ex. om en satsning på att öka antalet sambandsmän i utlandet och ett förbättrat samarbete mellan berörda myndigheter, bl.a. tull, polis, kustbevakning, luftfartsverk. beslag. Detta skall jämföras med siffrorna för samma period 1994 som var 278. Av dessa beslag var nio stycken att betrakta som större beslag. Det är värt att framhålla att inte mindre än sju av dessa stora beslag gjordes vid den inre gränsen. Det bör också framhållas att 89 % av all införd narkotika i Sverige kommer från ett annat EU-land. Detta innebär att Sverige måste ha en mycket god gränskontroll vid såväl inre som yttre gräns. Det är för tidigt att dra några slutsatser på grundval av dessa siffror, men om ett halvår eller kanske ett år har vi ett bättre underlag för ytterligare åtgärder. Jag förutsätter att tulltjänstemännen från Ystad till Haparanda ger oss politiker fortlöpande rapporter om utvecklingen. Schengenavtalet som trädde i kraft den 26 mars innebär att gränskontrollen avskaffas mellan de sju medlemsländerna. Det innebär att dessa länder måste få en ny kontrollmetodik för tull och polis. Det är intressant att konstatera att man i Tyskland som är ett av de sju länderna i Schengenavtalet förstärker tullen i stället för att minska. Tullkriminalen Köln var under 1993 på 300 personer och har förstärkts under 1994 och 1995 för att nästa år vara uppe i 600 personer. Vidare har man inom tyska tullen infört s.k. mobila kontrollgrupper med mycket gott resultat. Jag upplever att vi har mycket att lära av Tyskland beträffande arbetet mot narkotikan. Herr talman! Det måste ske en skyndsam utvärdering av effekterna för kontrollverksamheten av bl.a. narkotika och tullverksamheten i övrigt. Jag uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att utvärderingen blir genomförd. Det är angeläget att regeringen noga följer konsekvenserna av besparingarna. Jag är övertygad om att det kommer att behövas mer resurser till tullen. Jag kommer att följa utvecklingen mycket noga och ställa regeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i riksdagen till svars för utvecklingen. Jag kan lova att jag återkommer i ärendet. I dag yrkar jag återremiss av ärendet. Skälet är att det inte är klart hur många internationella gemensamhetsflygplatser vi skall ha i Sverige. Tullverket vill endast ha de nuvarande tre, men Luftfartsverket vill ha 24 stycken. Regeringen skall fatta beslut senare i år. Riksdagen bör inte avsäga sig möjligheten att påverka regeringens beslut. Vi bör avvakta till dess denna fråga är bättre utredd. Om ärendet inte återremitteras i dag yrkar jag i andra hand bifall till reservationerna 3, 6 och 7.

Herr talman! Årets tulldebatt med anledning av tullens anslagsframställan skiljer sig mycket från tidigare års tullärende. Vi har dels att ta ställning till en anslagsframställan som omfattar 18 månader och dels till en historisk neddragning av tullverksamheten som ett led av Sveriges medlemskap i den europeiska unionen. EU-medlemskapet medför betydande förändringar av tullens arbetsuppgifter. EU:s mer komplexa tullprocedur skall tillämpas av den svenska tullen och det tillkommer också vissa uppgifter såsom kvot och licenshantering. Medlemskapet leder dock till kraftigt minskade arbetsvolymer inom Tullverket. Minskningarna rör främst klareringsverksamheten, men även andra områden berörs. Förändringarna innebär att ca 65 % av all klarering av gods och transporter bortfaller. Med hänsyn till att klareringsverksamheten utgör mer än 50 % av Tullverkets operativa verksamhet är minskningen av arbetsuppgifterna mycket stora. Förändringarna av Tullverkets arbetsvolym innebär naturligtvis att personaldimensioneringen måste anpassas till de nya förutsättningarna. Herr talman! I skatteutskottets betänkande 1994/94:SkU23 tillstyrker utskottet merparten av de besparingar i tullverksamheten som propositionen föreslagit. Vi har under ärendets beredning fått synpunkter från Tullverket, tullfacket, näringslivet och organisationer som arbetar mot droger. Detta har lett till en överenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet så att tullen kan behålla 250 tjänster mer än vad regeringen föreslagit i bedgetpropositionen. Detta betyder att narkotikakontrollen kan förstärkas och att servicen till näringslivet förbättras. För att nå samma besparingsmål som regeringen satt upp föreslår vi att vissa tullrelaterade avgifter höjs samtidigt som vi anser att besparingarna skall tidigareläggas så att de kan vara helt genomförda under budgetåret 1997. Vi har också enats om att en utvärdering skall göras av vilka effekter Tullverkets nya organisation kommer att få för kontrollverksamheten och tullverksamheten i övrigt. Jag skall också säga något om reservationerna. Tre reservationer har avgivits om anslagets nivå. Moderaterna, Centern och Folkpartiet har samsats om en nivå som ger tullen möjlighet att behålla ca 300 årsarbetskrafter fler än med nivån i budgetpropositionen. Vänsterns reservation utmynnar i att en utredning skall komma fram till att neddragningen begränsas till ca 500 tjänster. Kds-reservationen landar på att tullen får behålla 300 tjänster mer än budgetsförslagets nivå. Som jag sagt tidigare så innebär uppgörelsen mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet att tullen får behålla 250 tjänster. Därmed kan jag säga att skillnaderna mellan partierna i detta avseende inte är stora. Skillnaderna ligger i stället i att vi har talat om hur kostnaderna för 250 fler tulltjänster skall betalas. Klassificering av flygplatser. Reservationen bygger på motion Sk682, där man uttalar oro för att tullens närvaro skulle upphöra vid ett antal flygplatser. Såvitt vi erfarit kommer Tullverket att fördela de 250 extra tjänsterna, så att orter och områden där riskbilden är störst eller riskerar att bli det på grund av uttunnad och utglesad tullorganisation tillgodoses. I detta ligger också att ett antal orter med flygplatser får tillskott på personal, varmed både motionen och reservationen kan anses tillgodosedda. Herr talman! Det känns föga stimulerande att debattera tullärendet i dag, när det finns ett återremissyrkande. Men riksdagens arbetsformer är sådana att ärendet skall slutdebatteras. Det måste betecknas som att inte ta ansvar när man i dag yrkar på återremiss av betänkandet om tullens anslagsframställan för budgetåret 1995/96. Om Tullverket utan stora kostnadsfördyringar skall kunna och hinna forma det "nya Tullverket", som är en följd av Sveriges EU-anslutning, behövs det ett beslut i dag. Den fråga som ni hänvisar till, dvs. antalet gemenskapsflygplatser, är ju föremål för överläggningar mellan Tullverket och Luftfartsverket och kommer att bekantgöras först i slutet av april månad. Om jag har rätt datum är det den 1 maj, men eftersom det är en helgdag blir det den 2 maj som detta skall överlämnas till regeringen. Den 1 juni 1994 beslutade en enig riksdag att myndigheterna har att besluta om sin egen organisation. I frågan om antalet flygplatser har man att lägga fram förslag till regeringen, som sedan har att besluta om antalet gemenskapsflygplatser. Då detta inte är en fråga för riksdagen yrkar jag avslag på återremissyrkandet. Kenneryd kommer att beredas när remissinstanserna avgivit svar på EU-gränskontrollutredningens betänkande, och vi bör avvakta detta. Även beträffande reservation 6, om kontrollbefogenheter vid inre gräns, gäller det frågor som är föremål för remissbehandling. Vi bör därför avvakta, så att detta arbete får slutföras. Reservationerna 7 och 8 handlar om behovet att arbeta för enklare tullprocedurer. Jag kan säga att Generaltullstyrelsen redan har tagit upp detta med Slutligen är det reservation 9 om tulltillägg. Denna fråga har vi snart sagt debatterat varje år sedan tulltillägget infördes 1986. Vi har inte ändrat ståndpunkt om behovet av denna sanktionsmöjlighet och avstyrker därmed reservationen. Herr talman!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

Herr talman! Jag skall kommentera några av de frågor som jag uppfattade att Sverre Palm ställde till mig i sitt anförande och dessutom rikta några frågor till honom. Det första gäller hur vi finansierar det här. Om Sverre Palm vill att jag i denna replik, där jag har två minuter på mig, skall gå in på den ekonomiskpolitiska motion som vi som parti har presenterat i anslutning till budgetpropositionen gör jag gärna det. Men det skulle leda till att vi för en debatt om socialförsäkringspolitik m.m. Jag tror att Sverre Palm inser att det inte är särskilt fruktbart att föra det resonemanget här. Jag kan bara peka på att det moderata budgetalternativet innehåller väsentligt fler besparingar sammantaget än vad regeringens förslag innebär. Nästa punkt som Sverre Palm tar upp gäller ansvar. Jag vill påstå att vi tar ansvar för möjligheten för riksdagen att ha ett inflytande över den regionala utvecklingen när det gäller flygtrafiken. Det är den möjligheten som vi vill utnyttja genom att återremittera ärendet, för att bereda möjlighet att gå igenom det på ett noggrannare sätt. Vidare säger Sverre Palm att riksdagen inte skall lägga sig i myndigheternas egna organisationer. Det är en uppfattning som jag delar. Lokala verksamheter inom Tullverket bör Tullverket självt kunna fatta beslut om inom ramen för de anslag som vi tilldelar här i riksdagen. Den här frågan handlar emellertid inte om Tullverkets interna organisation, utan det är en vidare fråga, som jag utvecklade i mitt huvudanförande. Det är därför som det finns anledning att se på detta på ett annat sätt. Jag medger gärna att även vi i utskottet kanske borde ha uppmärksammat detta på ett annat sätt vid den tidigare behandlingen, men det var först efter det att betänkandet hade justerats som vi fick de kunskaper som vi har i dag. Det är därför som vi kan hantera det på detta sätt.
Herr talman! Man kan fundera varför ni behöver mer information i frågan om gemenskapsflygplatser. Jag sade i mitt anförande att de orter som utsätts och kommer att tappa tullnärvaro tillförs resurser. Med det skulle ni kunna känna er nöjda. Den här frågan debatterades den 7 mars. Ett frågesvar från Göran Persson belyser ganska väl hur man ser på det här. Det är faktiskt vidare än att Generaltullstyrelsen har i uppdrag att samråda med Luftfartsverket. Man skall också efterhöra med Rikspolisstyrelsen och Svenska kommunförbundet, för att sedan slutligt ta ställning till antalet flygplatser. Som jag sade, utmynnar det här uppdraget i att Generaltullstyrelsen skall redovisa detta den 1 maj. Att då ha en hearing före detta datum måste vara föga bekvämt. Det måste vara nästan omöjligt för generaltulldirektören att då ge besked om vilket svar han tänker lämna till regeringen. Jag tycker att han skall ha möjligheten att först lämna svar till sin uppdragsgivare. Jag vill varna för en annan sak när man vill gå in och styra. Om en minister hade gjort på detta sätt skulle det ha kunnat betecknas som ministerstyre, med risk för att dras inför KU. Nu är det riksdagen som gör detta, och jag tycker inte att det är riktigt.
Herr talman! Det är ganska förvånande att Sverre Palm jämför riksdagen med regeringen och kopplar ihop detta med ministerstyre. Det är självklart att riksdagen, som är det folkvalda organet, skall ha möjlighet att påverka de beslut som riksdagen anser är väsentliga i detta sammanhang. Sverre Palm redogjorde i sin replik för hur många parter som var inblandade i beslutsprocessen när det gäller klassificeringen av flygplatserna, och det talar verkligen för att det kanske inte var så välbetänkt att låta frågan delegeras enbart till Generaltullstyrelsen för att bedömas ur tullsynpunkt. Här finns en rad andra synpunkter, beträffande regionala utvecklingsmöjligheter, näringslivets konkurrenssituation m.m., som behöver belysas. För att nu inte prata bort min replik enbart på Sverre Palms inlägg, vill jag ställa några frågor så att han i sin sista replik till mig får chansen att belysa litet grand synen på finansieringen av anslaget till tullväsendet. Anser Socialdemokraterna att tullens utgifter syftar till att tillvarata det allmänna intresset i första hand? Hur långt vill partiet sträcka sig när det gäller avgiftsuttaget? Om statsbudgeten försvagas ytterligare nästa år - det har vi anledning att befara, med den politik som förs för närvarande - är det då tänkbart för Socialdemokraterna att gå vidare och kanske till slut helt och hållet avgiftsfinansiera tullverksamheten? Jag är mycket orolig för detta. Vi får inte glömma att företagen själva har mycket kostnader när det gäller fullgörandet av deklarationerna. Nu tenderar finansieringen av tullverksamheten att i allt större utsträckning lyftas över på näringslivet. Jag tycker att detta är en viktig principiell fråga, där Sverre Palm är skyldig oss ett svar om hur det här skall hanteras rent principiellt.
Herr talman! Jag skall först säga något mer om flygplatserna. Jag är väldigt rädd för den styrning som ni vill gå in och göra i detta avseende. Vi har uppdragit åt Generaltullstyrelsen att fördela resurserna, beträffande narkotikabekämpningen där riskerna är störst och beträffande näringslivet där servicebehovet är störst. Om man vill gå in och anlägga synpunkter på detta tar man över ansvaret för narkotikakontrollen och ansvaret för fördelningen av servicen till företagen. Det måste vara fel åtgärd. Beträffande anslaget tidigarelägger vi besparingarna. På så vis gör vi vissa vinster. Vi har också föreslagit att vissa avgifter som tullen har att ta ut, som inte har höjts på länge utan stått stilla, skall höjas under denna period. Det skall ge omkring 50 miljoner kronor. Det är vårt anslagsförslag.
Herr talman! Först skall jag svara på frågan hur vi finansierar. Vänsterpartiet finansierar sitt förslag inom ramen för sitt budgetförslag. Men allmänt sett, om man enas om att tillskjuta mer medel, får det finansieras genom nedskärningar på andra områden. Men det kan inte vi i skatteutskottet göra - vi har bara hand om skatter. Jag vill fråga Sverre Palm om något som måste redas ut. Det står på sidan 12 i utskottsbetänkandet att Generaltullstyrelsen har "för avsikt att genomföra omorganisationen på en gång och alltså inte successivt trappa ned verksamheten -. Personalminskningen kommer därmed - att vara genomförd under våren 1996." Utskottet säger vidare: "Utskottet anser att takten i besparingsplanen bör ändras så att tyngdpunkten i besparingen i stället förläggs till budgetåret 1995/96 -." Detta är för mig komplett obegripligt. Generaltullstyrelsen skall göra det våren 1996, och utskottet säger att det i stället skall göras under budgetåret Det är ju samma sak, såvida man inte vill senarelägga besparingarna! Men man skall ju tidigarelägga dem, säger utskottet. Detta är en obegriplig logik i utskottets betänkande. Det är komplett obegripligt! Sverre Palm! Generaltullstyrelsen tyckte att det var rimligt att dra ned med 522 tjänster. Departementet tyckte att 1 097 var rimligt. Ingen av socialdemokraterna i utskottet motionerade om den nivån - man accepterade den. Nu tycker ni att en rimlig nivå är 722 tjänster. Varför ändrar ni så ofta uppfattning om vad som är en rimlig nivå på nedskärningen och bantningen? I december ansåg Sverre Palm att det var 522 tjänster, tror jag, i januari 1 097, och nu 722. Ändrar ni uppfattning en gång i månaden? Och varför ändrar ni er? Är det inte bättre att göra en utredning, som vi har föreslagit, och sedan fastställa hur mycket man kan skära ned? Vore inte det en bättre metod? Hur kan ni veta att ni kan öka besparingen med 50 miljoner under kommande budgetår? Vad finns det för underlag för det?
Herr talman! Generaltullstyrelsen säger att besparingarna skall vara genomförda våren 1996, sade Lars Bäckström. Ja, det är riktigt. Men i budgetpropositionen sägs det att neddragningarna kan göras successivt ända fram till utgången av 1998, och på den punkten finns det skillnader i uppfattningarna. När det sedan gäller de siffror som cirkulerar om antalet tulltjänstemän som man kan dra in fanns det faktiskt tidigare, när man gjorde programmen och prognoserna för hur tullen skulle se ut, ytterligare en siffra, nämligen omkring 680. Det handlade då om att Norge också skulle kunna bli medlem i EU. När detta inte hände lade man tillbaka 150 tjänster. Vad har då hänt sedan dess? Vi är överens om att de 522 tjänsterna är beroende av EU-medlemskapet. Tullfacket har hamnat på omkring 480 tjänster - inte heller där står vi längre ifrån varandra. Man gör nu om Tullverket från att vara en myndighet på tre nivåer till att vara en myndighet på två nivåer. Här gör man en del personalbesparingar. Samtidigt har vi sagt att Tullverket inte skall drabbas av den neddragning på 11 % som andra myndigheter har fått vidkännas. Vi har därför kommit fram till att ett större antal tjänster kan dras in.
Herr talman! Det här är ju litet knepigt, Sverre Palm. Utskottet låter inte Tullverket drabbas av den allmänna besparingen på 11 %, sade Sverre Palm. Nej, ni tar i stället bort 722 tjänster av 3 000! Det överstiger vida 11 %! Jag tror att ni har kommit fram till 722 tjänster bara för att ni räknar baklänges. Ni höjde en del avgifter och tidigarelade en besparing och fick på det senare fram 50 miljoner, och så räcker det till 722 tjänster! Den metoden tror jag att ni har använt - baklängesräkning! Vi gör det vi har slantar till, har ni sagt er. Hur fick ni slantarna? Jo, genom att höja vissa avgifter. Men, Sverre Palm, det är väl ingen rimlig tullprincip att säga: Vi tar ut avgifter av näringslivet och så får vi pengar till en rimlig nivå på gränsskydd och narkotikakontroll? Det vore ju lika tokigt som att låta sheriffen, som man har sett i amerikanska TV filmer, få sin lön genom de trafikböter han tar ut. Vi kan inte ha en trafikövervakning som beror på hur mycket man tar in i fortkörningsböter. "Nu höjer vi fortkörningsböterna, så får vi råd att ha bättre trafikövervakning" - så skulle vi aldrig resonera när det gäller polisens område. Varför skall vi resonera så på tullens område? Det är väl inte någon bra princip! Det är väl bättre att göra som Vänsterpartiet föreslår: Vi gör en besparing, men inte fullt så stor som avsikten var utan tillskjuter 75 miljoner mer än regeringen föreslog och gör sedan en riktig strukturplan som bygger på faktisk verklighet i stället för lösa teorier eller baklängesräkning. När det gällde Norge hade vi ett faktaunderlag för att ändra antalet tjänster från 680 till 522. Det är bättre att lita på fakta än baklängesräkning.
Herr talman! Man kan faktiskt fundera över om det har gått Vänsterpartiet förbi att det har gjorts en hel rad utredningar. Tullen har själv gjort 10-12. I övrigt har det gjorts två stora utredningar om både inre och yttre gränskontroller. Den frågan är faktiskt väl utredd! Nu tog Lars Bäckström fram en ny siffra, nämligen 722 - vi har väl pratat om att det är 750 tjänster som dras bort - och sade att det vida överstiger 11 %. Jag sade att vi är överens om att indragningen av de 522 tjänsterna beror på bortfall av arbetsuppgifter på grund av EU-anslutningen. 60-65 % av dokumenthanteringen bortfaller. Detta sade jag i mitt huvudanförande. Det är alltså skillnaden mellan 750 tjänster och 522 tjänster som i någon mån skulle motsvara de 11 Vi har absolut inte räknat baklänges. Vi har faktiskt haft kontakter med generaldirektören och med Finansdepartementet för att komma fram till den summa vi har kommit fram till.
Herr talman! Sverre Palm tyckte att vi inte tog ansvar i den här frågan. Jag skulle vilja säga att vi mycket väl kan rösta och fatta beslut om ett anslag till Tullverket nästa vecka även om vi bryter ut den del som gäller klassificeringen av flygplatser. Som jag ser det handlar det inte alls om att vi fördelar resurser - det handlar bara om att man anmäler flera flygplatser på gemenskapsflygplatsen. Vi har ju sett att den ansvarige i kommissionen betecknar den svenska modellen som en paradox eller anomali. Den innebär att man anmäler bara några få internationella gemenskapsflygplatser och sedan låter tredje-lands-trafik utföras på ett antal övriga flygplatser enligt annat tillstånd från tullen från fall till fall för en säsong eller annan tidsperiod. Vi kan jämföra oss med Finland, som har anmält 16 flygplatser, och Österrike, som har anmält betydligt fler. Ett land som Frankrike har 110. Vi riksdagsmän här i Sverige som värnar om spridningen och den regionala utvecklingen måste ju då kunna få göra påtryckningar på hearingen den 27 april. Det är väl inte ministerstyre? Sveriges riksdag har väl ändå ansvar för hur regionalpolitiken bedrivs här i landet? Vi tar ansvar för det betänkande som föreligger i dag.
Herr talman! Bara en kort kommentar. Det är föga meningsfullt att i dag jämföra med vad de andra länderna har gjort. Vi vet inte vilket förslag vi har att vänta. Vi har en tid utsatt för förslaget, och jag tycker att vi skall avvakta det.
Herr talman! Min oro är då betydligt större än Sverre Palm talade också om hur vi finansierar det här. Vi i Folkpartiet menar att Sverige faktiskt inte behöver mer av höjda skatter och höjda avgifter. Jag skall inte gå så långt som handelskammaren här i Stockholm, som sade om de höjda tullförrättningsavgifterna att det var stötande med sponsring av tullen. Det är det naturligtvis inte fråga om, men det är i alla fall fråga om en myndighetsutövning som påtvingas företagen. Vi har alltså sagt nej till den typen av finansiering. Vi har ett budgetalternativ, som ju diskuteras i andra sammanhang och där vi faktiskt har utrymme för denna utökning av tullverksamheten utan att på något sätt hänge oss åt höjningar av skatter och avgifter, vilket vi tror enbart skulle ha en negativ inverkan på svensk ekonomis utveckling.
Herr talman! Isa Halvarsson hänvisar till handelskammaren här i Stockholm. Vi har ett brev från den. Man säger där att man tycker att avgiftshöjningarna inte är bra. Men vi har också fått en annan bild. I utskottet hade vi besök av en representant för den sydsvenska handelskammaren. Om jag minns rätt sade han att han kunde tänka sig att företagen mycket väl skulle kunna ställa upp på en del avgiftshöjningar om det tillförde tullen resurser så att servicen till näringslivet blev bättre. Beträffande finansieringen vill jag säga att det faktiskt inte i tullärendet finns något som visar på en enda krona av dem som ni nu behöver när ni åker med på det moderata tåget. Ni är ju faktiskt fripassagerare på det tåget - ni har inte betalat biljetten!
Herr talman! Sverre Palm läste upp statistik om klareringsverksamheten. Den skulle utgöra 50 % av EU-relaterad. Därmed försvarade han neddragningen med 30 %. Men tyvärr är det inte så enkelt. I området "klarerade" ingår också kontroll, och det har inte beaktats. Det är också för optimistiskt av Sverre Palm att tala om att kontrollverksamheten och servicen nu skall förstärkas och förbättras. Det är uppenbart för alla att det handlar om neddragningar. Hur finansierar ni höjningen av anslaget till tullen, frågade Sverre Palm. Läs vår ekonomiska motion! Av den framgår det. Den är 4 miljarder starkare än regeringens förslag. Jag vill ställa en fråga till Sverre Palm: Varför skall företagen betala höjda avgifter - i praktiken höjd skatt - för att finansiera gränskontroller av bl.a. narkotika? Är inte narkotikabekämpning ett allmänt intresse? Eller skall företagens avgifter enbart gå till kontroll av eller möjligen service till företagen?
Herr talman! Det finns faktiskt företag som har en helt annan siffra beträffande bortfallet av dokument. Jag vill lyfta in det också i debatten. Det handlar om Scania i Södertälje. Över en natt blev 1 100 tulldeklarationer per vecka bara 300. Där är alltså bortfallet av dokument 72-73 %. Att vi inte har räknat in att det ingår kontroll i klareringsverksamheten är ett felaktigt påstående. Avgifterna är inte till för att finansiera narkotikakontroll och service till företagen. Det är faktiskt så att dessa avgifter finns i dag. Det är fråga om förseningsavgifter och tullräkningsavgifter. Det är ett arbete som man utför åt företaget. Sedan finns också tullförrättningsavgifter. Det är något som vi har infört för att Tullverket skall ställa upp med service på platser och på tider där Tullverket normalt inte har service.
Herr talman! Det var intressant att höra att avgifterna inte är till för att förbättra gränskontrollen av narkotika eller service till företagen. Avgifterna skall bara tas in, men i så fall inte göra någon nytta alls. Det var ett mycket intressant uttalande. Jag tycker att argumentationen är ologisk. Man motiverade de höjda avgifterna med att det skulle tillföras resurser. Det skrevs också att vi nu skall kunna få en bättre narkotikabekämpning. Vad är det egentligen som gäller? Skall avgifterna användas till narkotikabekämpning eller inte?
Herr talman! Michael Stjernström tolkar mig helt fel. Avgifterna ingår faktiskt i Tullens budget i vissa avseenden. I vissa avseenden ingår de i regeringens budget. Det är detta vi har intecknat när vi har gjort upp den finansiering som nu föreligger för beslut.

Herr talman! Vi har hört ett antal inlägg i debatten hittills av varierande intensitet och saklighet. Det mesta är därmed redan sagt i debatten. Därför skall jag försöka fatta mig ganska kort. Vi tycker precis som företrädarna för de andra partierna som har talat här att narkotikakontrollen vid gränserna är otroligt viktig och måste prioriteras. Det är också precis vad som står i betänkandet. Miljöpartiet tycker också att det ser litet för drastiskt ut att skära ned Tullens resurser så att man blir tvungen att göra sig av med 1 000 tjänster. Därför är vi ganska glada över att vi har kunnat medverka till att det nu gäller 750 tjänster i stället. Vi har kunnat se till att man fick 250 extra tjänster - för att kunna klara av den här kontrollen och för att kunna upprätthålla nivån på servicen till näringslivet. Jag tycker att den kanske mest sansade och korrekta beskrivning som vi har fått här levererades av Rolf Kenneryd. Han konstaterade mycket sakligt att det inte finns någon som egentligen skulle kunna påstå att 250 eller 300 tjänster är den absoluta sanningen. Så är det ju, handen på hjärtat, alla ni som med iver och entusiasm deltar i den här debatten. Det är en ganska svår fråga. Vi har haft många uppvaktningar, och vi har haft mycket information att ta ställning till. En samlad bedömning från en mycket bred majoritet är att nivån 250-300 tjänster är rimlig och relevant. Det är väl egentligen bara Vänsterpartiet som inte riktigt har accepterat de här tankarna. I övrigt finns det en stor uppslutning och enighet runt den här nivån. Dessutom har vi sagt att eftersom det är så besvärligt är det viktigt att man funderar över vad som händer när man genomför en sådan här förändring. Därför har vi också sagt att om vi skall ställa upp på det här förslaget bör man skyndsamt se till att utvärdera det som görs. Man måste se över vilka effekter det här får på servicen till näringslivet och bevakningen av gränserna. Det gäller då inte bara narkotikakontroll utan även annan kontroll som vi har pekat på - Vi har också fått med i betänkandet att det skall göras en sådan uppföljning och utvärdering. Det är inte alls den typen av utvärdering som Vänsterpartiet har föreslagit. Den har jag all respekt för. Vi tycker att det är mera angeläget att mycket snabbare gå fram och utvärdera just den förändring som man gör med anledning av hur vårt EU-medlemskap slår i dessa avseenden. Därför har vi varit angelägna om att få det här tillgodosett, och det har vi också fått. Ytterligare en punkt gäller finansieringen. Det är väldigt många som här har blivit intresserade av hur man finansierar det här och skällt på detta. Det blir litet märkligt när man tar del av den övriga debatten i den här kammaren och i medierna, i vilken det är oerhört viktigt att se till att inte försvaga Sveriges budget ytterligare och skapa oro på den s.k. marknaden. Det är viktigt att alla besparingar finansieras och att vi skapar lugn och ro och trygghet. Det är en uppfattning som vi definitivt delar. Jag tycker att det är litet anmärkningsvärt att Miljöpartiet är det enda parti som var berett att ställa upp på en finansiering gentemot det förslag som regeringen har lagt fram. Det är den budgeten som gäller. Det är förändringar gentemot den budgeten som marknaden reagerar på. Det är den vi har ställt upp på att förändra och förstärka på det här sättet. Den finansieringen som görs i form av de här avgifterna täcker inte på långa vägar de kostnader det handlar om. Det gäller för övrigt inte särskilt stora belopp. Jag tror att det innevarande budgetår rör sig om 117 miljoner, och vi förstärker med 50. Om man skall döma av den intensitet i angreppen som kommer från Vänsterpartiet kan man bara konstatera att man är ute efter något annat än att föra en sakdebatt i frågan. Jag vill kommentera ytterligare en sak, nämligen flygplatserna. Vi har nu fått en begäran om återremiss. Jag har mycket svårt att inse vad det är för information som man saknar ifrån de borgerliga partierna. Jag har varit med i samma beredningsarbete och har fått ta del av precis samma information som jag utgår från att alla andra har fått. Vi vet precis hur det här hanterades när man fattade beslut om vilka flygplatser som skulle bli klassade som internationella. Det är således välkänd information. Jag har själv tagit del av de PM som Luftfartsverket har skickat till Tullen i det här ärendet. I dag på förmiddagen har jag faktiskt talat med generaltulldirektören själv och frågat hur diskussionerna går. Jag har även talat med Luftfartsverkets förhandlare Lennart Nilsson. Man har haft tre möten enligt den uppgjorda modellen. Man är på väg åt det hållet att fler flygplatser i landet förmodligen kommer att klassas, eftersom förnuftiga människor har fått ansvaret för det här. Jag kan inte förstå de partier som står här och säger att detta skall riksdagen bestämma och att skatteutskottet skall lägga sig i var vi skall ha internationella flygplatser. Det är för mig helt ofattbart. Men jag är antagligen för ny i den här branschen för att förstå finessen med detta. Jag tycker att vi skall låta de myndigheter som har fått den här uppgiften sköta jobbet på det sätt som de är på väg att göra och som jag tror att de klarar av. Med det anförda vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Miljöpartiet efterlyser saklighet. Vi skall göra det så sakligt som vi kan. Regeringen föreslår 1 097 färre tjänster. Utskottsmajoriteten har minskat detta med 250 tjänster. Man vill således minska verksamheten med 847 tjänster, eller hur? Sakligt? Ja! Det hade funnits en möjlighet att minska neddragningen med 300 tjänster, dvs. en minskning med 797. Sakligt? Ja! Vem var det som stoppade den möjligheten? Jo, det var Miljöpartiet. Det framgår av reservationerna. Sakligt? Ja! Julin och Ragnhild Pohanka. Det är kanske tveksamt om man skall säga att det är Miljöpartiets motion. Det kanske bara är Thomas Julins och Ragnhild Pohankas motion. I yrkande 1 talas om att avvakta med besparingar. Vad hände? Jo, den utskottsmajoritet som Miljöpartiet står bakom vill tidigarelägga besparingen. Det yrkandet anser man att man har fått tillgodosett. I yrkande 5 sägs: "anslår 75 000 000 utöver regeringens förslag". Vilket beslut har Miljöpartiet ställt sig bakom. Jo, att öka besparingen med 50 miljoner. Sakligt? Ja! Sakligheten här är ytterligt pinsam för Miljöpartiet. Faktum är att det parti som sade att ett EU medlemskap kan betyda ett försämrat gränsskydd och försämrad kontroll gentemot narkotika är det parti som har bidragit till att sänka ambitionsnivån och minska resurserna. Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, kristdemokraterna och Folkpartiet var japartier. De sade att vi skall lösa frågan. De har tagit ett bättre ansvar än Miljöpartiet. Detta är den sakliga och korrekta beskrivningen. Den må upplevas som obehaglig för Ronny Korsberg, men detta är den sakliga sanningen. Det är ytterligt pinsamt för Miljöpartiet.
Herr talman! Det är helt uppenbart att Lars Bäckström redan i sitt inledningsanförande bestämde sig för att nu klämma åt miljöpartisterna för att de har den dåliga smaken att göra en uppgörelse med regeringen. Jag drar mig till minnes en debatt som ägde rum före jul, då jag råkade skoja med Vänsterpartiet som beklagade sig över att man var tvungen att stå för ett förslag i samband med en uppgörelse med regeringen. Då fick jag veta hur svårt det är att vara vänsterpartist, eftersom man blir tvungen till det här. Jag fick då också veta att den dagen kanske skulle komma då Miljöpartiet blev så moget att det fick göra uppgörelser med regeringen. Då skulle jag minsann få se hur svårt det är. Nu har den dagen tydligen kommit, enligt Lars Bäckström. Vi har gjort både en och två uppgörelser. Det har också Centern gjort. Det har tydligen blivit ännu svårare för Lars Bäckström och för andra vänsterpartister, eftersom de inte är de enda som gör upp. Man hackar på dem som man tycker är obekväma. Jag vågar inte riktigt tänka på vad som skulle hända om regeringen skulle göra upp med Moderaterna. Då kanske Vänsterpartiet skulle lämna riksdagen. Jag tycker inte att Lars Bäckström skall ta så stora ord i sin mun när det gäller saklighet. Det är bara att titta i betänkandet hur ärendet har beretts och vilka nivåer som har gällt. Jag hänvisade tidigare till det inlägg som Rolf Kenneryd gjorde. Det visade på att de flesta var överens om nivån 250-300 tjänster. Det är det mest sakliga och korrekta. Allting annat är någonting annat.
Herr talman! En bred majoritet tycker detta. Sedan finns det också en litet mindre majoritet, men fortfarande en majoritet, som tycker att man skall lägga sig på den lägsta möjliga nivån. Moderaterna vill ha ett bättre gränsskydd mot narkotika än Miljöpartiet vad gäller mängd, resurser och personal. Detta är ett oavvisligt faktum. Det går inte att bortförklara. Problemet när man gör uppgörelser med regeringen blir särdeles svårt när ett parti, Miljöpartiet i detta fall, lägger underbud. Vi har en samlad opposition i övrigt som vill nå upp till 300 tjänster. Ni vill minska försämringen med bara 250 tjänster. Ni har det lägsta alternativet. Det är obegripligt att ni gör detta. Enda förklaringen - det finns egentligen inte någon förklaring - tvingar mig att bli elak, nämligen att man är levnadsglad på uppgörelser. Det är den enda möjliga förklaringen. Det är ett politiskt skäl, men det är inget sakligt skäl. Sedan till ansvaret för statsfinanserna. Om man säger att det bör anslås 5 miljarder till ett riktat anställningsstöd och 2 miljarder till en välbehövlig allergisanering och sedan säger att man inte tar något ansvar för finansieringen av det förlorar allt sina proportioner. Ni har inte ställt upp på finansiering av dessa 7 miljarder. Thomas Julins och Ragnhild Pohankas motion är rakt över disk avslagen genom Miljöpartiets agerande. Sedan säger ni själva att ni har fått den tillgodosedd. Det är bara pinsamt. Ni kunde möjligtvis ha fått den tillgodosedd i samverkan med Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna. Då hade den möjligen blivit tillgodosedd, men nu blir den bara avslagen i sak.
Herr talman! Jag kan tyvärr bara konstatera att Lars Bäckström framhärdar i sin osaklighet och har bestämt sig för att det inte skall föras någon debatt på sakliga grunder. Han har bestämt sig för att ägna sig åt vänsterpartistisk populism och försöka profilera sig i den här frågan. Det är litet väl sent om man tittar på motionerna framgår det ganska tydligt. Jag beklagar att det inte går att föra en sansad debatt med Vänsterpartiet i den här frågan.
Herr talman! Lars Bäckström har ganska vältaligt talat också för den moderata motionen i det här ärendet. Det finns därför kanske inte så stor anledning att fylla i. Men eftersom Ronny Korsberg inte riktigt tycks ha förstått detta med saklighet vill jag läsa innantill ur motionen Sk677, som Miljöpartiet har väckt. Där säger man bl.a.:" Det är därför oroande att regeringen är så snabb med förändringarna av tullens verksamhet. Det är fullt begripligt om de som fattat beslutet om nedskärningarna inte begriper hur en acceptabel bevakning ska se ut. Regeringen borde åtminstone ha avvaktat och studerat följderna av den förändrade situation som uppstått i och med vårt medlemskap i EU". Detta måste Ronny Korsberg betrakta som en saklig information. Övriga kommentarer tror jag är överflödiga, utan jag hänvisar till det förra replikskiftet. När det sedan åter en gång gäller flygplatserna efterlyser Ronny Korsberg information och undrar vad riksdagen har att göra med detta över huvud taget. Jag vill understryka det som jag förde fram i min argumentation tidigare. Detta är inte enbart en fråga om dimensionering för tullens verksamhet. Det är en fråga som har en vidare betydelse för landet. Därför är det nog så att riksdagen bör ha anledning att kunna lägga synpunkter på detta. Jag har fått del av information, som är daterad efter det att betänkandet var justerat, att det tillkommer den enskilda medlemsstaten att göra bedömningen av omfattningen, vilka villkor som gäller för anmälningstiden m.m. Av det drar jag slutsatsen att det är lämpligt att Sverige bör anmäla fler gemenskapsflygplatser till kommissionen än vad som var fallet i samband med regeringsbeslutet i december. Av det drar jag också slutsatsen att det förmodligen finns mer information att få, eftersom olika statliga myndigheter har haft olika uppfattningar i den här frågan. Jag tycker då att det definitivt ankommer på oss i riksdagen, som har att ta ett nationellt ansvar i olika frågor, att också informera sig ytterligare i denna fråga.
Herr talman! Det är riktigt som Carl Fredrik Graf läser innantill i vår motion. Vi tycker att det är angeläget att man tittar på hur den nedskärning som föreslogs av regeringen ser ut innan man genomför den. I beredningsarbetet har man både från Tullstyrelsen och från facket ganska enat sagt att man inte vill ha nedskärningen på det sättet. De vill inte ha den utspridd på tre år, därför att det skapar för stor oro i organisationen. Det ger sämre möjligheter att sätta in trygghetsåtgärder, och det ger sämre möjligheter att på ett vettigt sätt avveckla de tjänster som faktiskt skall försvinna genom att det blir mindre arbetsuppgifter inom Tullen på grund av EU-medlemskapet. Det har vi accepterat. Vi har tyckt att det låter klokt och förnuftigt. Vi har ingen anledning att motsätta oss vad facket och Tullverket tillsammans har kommit överens om. Det är ett av skälen till att det finns anledning att titta på hur nedskärningen görs, och vi sade då att den större nedskärningen skall göras under det första budgetåret. Då gör man också ett antal räntevinster. Vi tycker det är ganska logiskt. Det ändrar inte vår grundinställning att man skall följa frågan. Som jag sade i mitt anförande har Miljöpartiet också fått tillgodosett kravet på att man skall göra en utvärdering och följa frågan, och det tycker vi är bra. Då får vi också veta vilka effekter det får, och det görs på det sätt som arbetsgivare och arbetstagare är överens om. När det sedan gäller flygplatserna har vi fått samma information, Carl Fredrik Graf. Carl Fredrik Graf säger att det inte bara är en fråga om dimensionering utan om andra principer. Det är en uppfattning som i så fall inte delas av Tullverket eller Luftfartsverket. För deras del är detta en fråga om prioriteringar inom de ramar de har. Jag har heller inte någon annan uppfattning än det.
Herr talman! Återigen till frågan om flygplatserna. Om två myndigheter har en väldigt skild uppfattning i en och samma fråga tycker jag nog att det finns anledning för oss att närmare studera den. Ronny Korsberg säger här att jag hade tillgång till samma information som han. Det hade jag uppenbarligen inte. Det brev jag nu senast läste innantill ur är daterat efter det att betänkandet var justerat. Jag har fått åtskilliga handlingar som är daterade efter det att betänkandet justerades som gör att jag har funnit anledning att ta upp den här frågan i kammaren på det sätt som nu har gjorts. Jag hoppas naturligtvis att det skall kunna innebära att vi kan medverka till en lösning som både för näringslivet och den regionala utvecklingen kan bli bättre än det vi har anledning att befara eljest skulle ha blivit fallet.
Herr talman! Jag har stor respekt för Carl Fredrik Grafs önskemål om mer information. Det är bara det att jag tycker att det egentligen inte är en fråga om sådan information, utan det handlar om någonting annat. Det verkar i varje fall för mig som att man är ute efter att se till att riksdagen skall bestämma hur många flygplatser som skall vara klassade som internationella flygplatser. Det är min tolkning av Carl Fredrik Grafs inlägg. Det är en uppfattning som jag inte stödjer. Som jag sade i mitt anförande tycker jag att det är rimligt att de myndigheter som har fått uppgiften också får lösa den. Såvitt jag kan se är de på väg att göra det på ett bra sätt. Därför kan jag inte se att det finns något skäl att återremittera ärendet.
Herr talman! Ronny Korsberg säger att majoriteten stöder 250-300 tjänster, och det är riktigt. Men samtidigt är det förvånande att Miljöpartiet menar att det är egalt om det är 250 ytterligare tjänster eller 300 ytterligare tjänster. Skulle 50 tjänster inom Tullen sakna betydelse rent sakligt sett, eftersom Ronny Korsberg nu vill ha så mycket saklighet och tycker att vi andra inte står för saklighet? Likadant med flygplatserna. Det kanske inte är så viktigt för Miljöpartiet att man klassar fler flygplatser, rent sakligt sett. Eller hur ser ni på saken?
Herr talman! Jag kan inte påminna mig att jag har anklagat Folkpartiet och Isa Halvarsson för osaklighet. Det var kanske riktat åt annat håll. Antalet tjänster är inte oväsentligt. Eftersom Isa Halvarsson tar upp det i sin replik vill jag påminna henne om att det var mycket sent som Folkpartiet över huvud taget ställde upp för mer resurser till Tullen. Det är kanske där vi skall söka orsaken till att vi inte har en annan nivå. Hade Folkpartiet, som följde beredningen lika mycket som vi andra och skrev motioner som vi andra, redan då varit på det klara med att 300 tjänster är vad som behövs hade vi kanske haft ett annat läge i dag, vad vet jag. Men jag tror inte att varken Isa Halvarsson eller jag kan påstå att det är 250 eller 300 tjänster som är den riktiga nivån eller att det kommer att vara avgörande för Tullens möjligheter att stoppa narkotika och andra saker. Det är därför som vi har skrivit i betänkandet att det skall utvärderas fortlöpande. Det kommer att ta ett år ungefär innan vi ser effekterna av nedskärningarna när uppsägningarna effektueras. Det är ungefär de tider som gäller när man säger upp folk i statlig verksamhet. Då får vi se vad som händer. Vi får väl ta en ny diskussion i så fall. Då hoppas jag att Folkpartiet kanske är litet snabbare i sina bedömningar av hur mycket resurser som behövs.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att vi från början faktiskt trodde på regeringen och regeringens bedömningar. Vi trodde att man hade haft ordentliga glasögon på sig på regeringskansliet när man behandlade den här frågan. Men det visade sig ju undan för undan att så inte var fallet. Underlaget var mycket dåligt. Sedan var det en process inom vårt eget parti innan vi slutligen fastnade för 300 tjänster. Det är ju inte för sent att rösta för 300 tjänster, Ronny Korsberg. Miljöpartiet har möjlighet att stödja reservationen om det. Ronny Korsberg säger också att det var nödvändigt att finansiera utökningen just inom tullärendet och att det var den budgeten som marknaden reagerade på. Det är inte sant. Det är hela statsbudgeten som har betydelse för det. Vi i Folkpartiet har i vårt budgetalternativ många förslag som ligger i andra utskott på besparingar på betydligt större belopp. De skulle täcka detta.
Herr talman! Låt mig bara göra ett förtydligande. I mitt inlägg avsåg jag just det Isa Halvarsson säger, nämligen att det är den samlade budgeten som marknaden reagerar på. Sade jag något annat uttryckte jag mig otydligt. Där är vi helt överens. Avslutningsvis tycker jag att man kanske drar litet väl stora växlar i den här debatten på skillnaden mellan 250 och 300 tjänster, speciellt som man inte är så benägen att ställa upp på finansieringen. Då är det litet blygsamt att höja med 50 tjänster. Man kanske skulle höja med betydligt fler i så fall. Vi kan väl vara överens om att det råder en ganska stor överensstämmelse om den nivå vi har hamnat på. Vi har ju möjlighet att följa den här utvecklingen.
Herr talman! Jag hade hoppats på en mycket bred uppgörelse i riksdagen för att ge Tullen ett högre anslag. Jag vill än en gång framhålla att jag är djupt besviken att Miljöpartiet hade så bråttom att göra upp med Socialdemokraterna på en alltför låg ambitionsnivå. Socialdemokraterna väljer självfallet det parti som ligger lägst och som man kan köpa billigt. Genom den här uppgörelsen har Miljöpartiet visat att det är ett parti för höjda avgifter och höjda skatter. Hur försvarar egentligen Ronny Korsberg att ni springer ifrån er egen motion som innehåller 75 miljoner i extra anslag för lusten att göra upp med regeringen?
Herr talman! Att det var bråttom kanske beror på att det fanns partier som inte var beredda att göra någon förändring alls, som jag sade tidigare. Då blir det ju litet ont om tid. Då gäller det att man är någorlunda på alerten och konstruktiv så att det kan komma en uppgörelse fort. Med den långa beredning som vi hade haft var det faktiskt inte så svårt att komma fram till ett ställningstagande. Sedan undrar Michael Stjernström om vi är ett avgiftshöjarparti. Låt mig då påminna om att de avgifter vi talar om i dag är på sammanlagt 117 miljoner. De har inte höjts på många år och jag inte kan påminna mig att den borgerliga regeringen försökte sänka eller avskaffa dem. Det är alltså en väldigt liten avgift jämfört med värdet av det gods som passerar gränserna. Hittills har inte näringslivet protesterat särskilt högljutt. Vi justerar avgifterna ganska marginellt efter många års stillestånd. Sedan säger Michael Stjernström också att vi springer ifrån vår motion. Jag tror att han har läst vår motion ganska dåligt.
Herr talman! Det står mycket tydligt att det är 75 miljoner kronor i ökat anslag. Det anslag som Miljöpartiet nu har lagt till är på noll kronor. Jag tycker åtminstone att det är tydligt. Att man genom andra historier med skattehöjningar och avgifter försöker komma en bit på väg är en annan sak. Men nog har ni sprungit ifrån motionen. Jag tror att Thomas Julin i Miljöpartiet är mycket besviken. Det är en person som mycket väl begriper vad tullfrågorna handlar om. Men han har tyvärr inte fått sitt parti med sig, och det beklagar jag.
Herr talman! Thomas Julin har i högsta grad varit involverad i detta. Det är han och jag tillsammans som har utformat den här uppgörelsen. Vi i vårt parti gör inte soloräder. Det är möjligt att man gör det i kds. Det har varit en hel rad ledamöter inblandade i det här ärendet, bl.a. Thomas Julin. Han har ju mycket riktigt jobbat som tullmästare. Att han inte skulle ha fått sin motion tillgodosedd är en åsikt som han inte själv delar. Han är mycket nöjd med den här uppgörelsen och står till 100 % bakom den. Han har varit med i samtliga diskussioner som har förts.

Herr talman! Jag har ett särskilt yttrande när det gäller klassificeringen av flygplatser i mom. 3 i betänkandet Anslag till Tullverket. Där har jag tillsammans med en annan motionär i Sk682 framhållit vikten av att tullnärvaron säkras på orter med internationell luftfart. Vi i moderaterna ser allvarligt på den försämring som kan komma att uppstå vid flygplatser med internationell luftfart.

Mot bakgrund av att Tullen nu får behålla fler tjänster än enligt propositionen är det min förhoppning att Tullverket i sin vidare planering tar en större hänsyn till de internationella flygplatserna vi har i landet. Herr talman! Under den här punkten vill jag ta upp ett exempel från min egen flygplats i Kronobergs län i Växjö. Där har vi ett flertal stora företag som har egna flygplan. Dessa företag har dotterbolag i andra länder utanför EU, således Norge och England. När dessa företag skall göra ett besök på sitt dotterföretag måste flygplanen gå ner för att bli tullade i Landvetter eller kanske i Malmö. De kan således inte flyga direkt till Växjö. Detta medför merkostnader för industrin och näringslivet. Det torde väl stå helt klart att vi inte skall försämra möjligheterna för våra exporterande företag klareringsmässigt. Likaväl skall vi med alla till buds stående medel bekämpa den illegala smugglingen av narkotika vid våra flygplatser och hamnar. Jag menar att det blir en grannlaga uppgift för Tullverket att placera ut sitt folk där det bäst behövs. Kanske skulle ett närmare samarbete mellan tull och polis vara lösningen för våra flygplatser. Sverige måste ha fler internationella flygplatser. Jag kommer uppmärksamt att följa denna fråga när det gäller våra mindre flygplatser med internationella förbindelser. Jag yrkar bifall till återremissyrkandet.
Herr talman! Jag har nu lyssnat på Jan-Olof Franzéns anförande och jag har läst hans särskilda yttrande. Jag vill därför be Jan-Olof Franzén att fundera på om han inte borde stödja reservation 4 av Lars Bäckström, mom. 3, där jag yrkar tillkännagivande och bifall till Jan-Olof Franzéns motion. Det vore väl lika bra att ta steget fullt ut och stödja sig själv och därmed mig.
Herr talman! Jag tycker själv att motionen är bra och ligger väl i tiden. Men vi vill inte ta ifrån Tullverket och Luftfartsverket rätten att bestämma var vi skall ha de internationella flygplatserna.
Herr talman! Jag delar helt Jan-Olof Franzéns åsikt i denna fråga. Därför har jag utformat reservationen så, att utskottet anser att riksdagen med anledning av motionen bör besluta om ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att upprätthålla en god tullnärvaro på flygplatser där det förekommer internationell trafik. Det är alltså fortfarande Generaltullstyrelsen som får gå in i sakbehandlingen av varje enskilt ärende. Jag har lyft fram det principiella i motionen till en reservation. Det är litet svårt att förstå varför Jan-Olof Franzén är tveksam till att stödja sig själv och mig.

Herr talman! Jag har en fråga till statsminister Även om den tyska riksbanken för dagen lugnat ned situationen, befinner sig den svenska räntan på katastrofal nivå. Jag har mot den bakgrunden en fråga om det besked som Ingvar Carlsson lämnade till Bengt Westerberg den 21 september 1994, när han avböjde möjligheten att pröva bildandet av en regering över blockgränsen för att i stället välja en strategi med s.k. tuvhoppning eller i praktiken i första hand samverkan med Vänsterpartiet. Jag skulle vilja fråga om statsministern tycker att det har varit en framgångsrik strategi och, om svaret är nej, om statsministern har någon alternativ idé för hur förtroendet för den svenska statsledningen skall kunna återupprättas.
Herr talman! För det första: Bengt Westerberg meddelade som folkpartiledare de svenska väljarna i valrörelsen att en förutsättning för att Folkpartiet skulle kunna ingå i en regering med Socialdemokraterna var att Folkpartiet fick åtminstone 9 % av rösterna. Valresultatet för Folkpartiet blev 7,2 %, alltså nära en fjärdedel lägre än vad folkpartiledaren hade angivit som villkor för ett regeringsdeltagande. Jag tog det besked som folkpartiledaren gav i valrörelsen på allvar. Han hade alltså därmed själv i realiteten avskrivit förutsättningarna för ett deltagande i en regering. För det andra: Problemet för den socialdemokratiska regeringen har icke varit att få igenom förslagen i riksdagen. Av de av oss förslagna 113 miljarderna som budgetförstärkning har nästan hela beloppet nu klarats av. De återstående delarna kommer vi att klara av. Denna regering har inte alls haft de parlamentariska problem som regeringen Bildt hade.
Herr talman! Min fråga hade inte så mycket sin utgångspunkt i Folkpartiets problem utan mera i Sveriges problem. Det är ett faktum att de som har att bedöma Sverige misstror Sveriges möjligheter att reda ut våra problem med den politiska situation som råder, och de flesta tycks anse att det vore att föredra en politik i politikens mittfåra i stället för i vänsterdiket, där politiken nu i stort sett bedrivs. Finns det några förutsättningar att regeringen framöver kommer att välja en strategi som gör det sannolikt att den ekonomiska politiken snarare kommer att ligga i mittfåran?
Herr talman! Självfallet måste vi utgå från det besked som väljarna har givit i valet. Därmed måste den socialdemokratiska politiken vara huvudlinjen. Det är riktigt att vi har träffat uppgörelser med Vänsterpartiet, och det är riktigt att vi har träffat uppgörelser med Miljöpartiet. Vi har faktiskt på senare tid träffat en rad uppgörelser över blockgränsen, med Centerpartiet. Vi är också intresserade av att träffa uppgörelser med andra partier som vill föra en saklig politik. Jag har nog upplevt att Folkpartiet har velat slicka såren efter valnederlaget och inte velat gå in i konstruktiva resonemang. Vill Folkpartiet göra det, i pensionsfrågan, i energipolitiken osv., tycker jag att det är bra. Vi kan t.o.m. tänka oss att träffa uppgörelser i sakfrågor med Moderaterna. Det gjorde jag 1988-1991, och det kan vi tänka oss i fortsättningen. Jag vill, herr talman, bara tillägga en sak. I den riktiga ekonomin går det faktiskt bra för svensk ekonomi. Det visade Konjunkturinstitutet i går. Det går bättre än vad som förutsågs i de prognoser regeringen lade fram i januari. Det gäller bytesbalansen, där överskottet ökar enormt snabbt. Det gäller i fråga om underskottet i statsbudgeten, där vi från ett underskott om 13-14 % för något år sedan nu enligt Konjunkturinstitutet kommer ned till 5,5 % år 1996. Vi har nu också en ökningstakt, beräknad av 35 % detta år och för nästa år om 25 %. Problemet är, som Lars Leijonberg mycket riktigt påpekar, att vi har en motsatt reaktion i den finansiella marknaden, med höga räntor och med en alldeles för svag, undervärderad krona. Men i längden är det naturligtvis helt avgörande vilken utveckling vi har i den riktiga ekonomin, och det är därför som vi ändå kan känna en trygghet i att vi skall klara den här krisen.
Herr talman! Jag har anmält en fråga till statsministern som knyter an till spörsmålet hur vi skall återupprätta förtroendet för den svenska kronan och den svenska ekonomin. Regeringen har inrättat ett näringslivsråd, och jag föreställer mig att man har överläggningar om den nuvarande svåra ekonomiska situationen. Jag skulle vilja fråga statsministern om det finns några idéer om att Näringslivsrådet skulle kunna gå ut med ett budskap, t.ex. något uppoffrande för industrins del om att hålla tillbaka utdelningshöjningar eller något annat sådant som skulle kunna motverka inflationen. Finns det några planer på att regeringen kan begära av sitt näringslivsråd att vidta åtgärder som kan stärka förtroendet för den svenska ekonomin?
Herr talman! Jag har mycket riktigt då och då sammanträde med Näringslivsrådet. Vi hade senast i måndags ett sammanträde. Avsikten med Näringslivsrådet är dock inte att det skall spela en utåtriktad roll utan att det skall ge råd och synpunkter framför allt om den svenska industrins utveckling. Det har visserligen skett något avsteg från den huvudregeln, men det betraktar jag som en tillfällig avvikelse och inte som det arbetssätt som rådet skall ha. Tanken är att det skall ge en möjlighet för mig att avlyssna industrins synpunkter på kort och lång sikt.
Herr talman! Industrins företrädare går ju praktiskt taget varje dag ut med olika politiska krav. Det skall läggas fram nya sparpaket osv. Svenska folket måste uppoffra sig. Det måste föras en ansvarsfull lönerörelse osv. Det som jag efterlyser är åtaganden från näringslivets egen sida. Är man där själv beredd till några uppoffringar? Det framstår som ganska naturligt för mig att regeringen, när den nu har de här kontakterna, i dessa framför uppfattningen att det kan vara rimligt att också näringslivet vidtar förtroendeskapande åtgärder för den svenska ekonomin.
Herr talman! För innevarande år beräknar Konjunkturinstitutet att investeringsnivån inom den svenska industrin kommer att höjas med 35 %. För nästa år beräknar Konjunkturinstitutet att industrins investeringar kommer att öka med ytterligare 25 %. Det innebär på två år en mer än 50-procentig ökning av vårt framtidsbyggande. Detta är en av de viktigaste signalerna till dem som är arbetslösa i dag vad gäller chanser till nya arbetsplatser och om en större kaka av möjligheter att börja beta av på den stora statsskulden. Men det är också en viktig signal till dem som är intresserade av den svenska ekonomins allmänna situation och har ett inflytande på räntenivån att det nu sker en kraftig upprustning av vår produktionsförmåga. Det tror jag faktiskt är det viktigaste vi med hänsyn till kronans värde kan och skall begära av våra industriella företrädare, dvs. att de denna gång investerar för framtiden - i nya arbetsplatser, i ökad produktionskapacitet och över huvud taget i ett starkare och bättre Sverige.
Herr talman! De senaste veckornas säkerhetpolitiska diskussion får mig att ställa en fråga till försvarsministern om vad som enligt bl.a. honom får sägas, göras och belysas respektive sägas, göras och inte belysas. Min fråga lyder: Avser Försvarsdepartementet att bevilja beredningen och dess ordförande att effektuera de uppdrag och belysa de frågor som föreslagits av Moderaterna och Folkpartiet - något som vid inträdet i beredningsarbetet varit en förutsättning för vårt deltagande?
Herr talman! Jag kommer inte att försöka hindra Henrik Landerholm att säga och tycka vad han vill. Självfallet skall han få göra det. Sverige är en demokrati. Självfallet bör Försvarsberedningen analysera den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld. Till denna analys hör självfallet en bedömning av hur NATO kan komma att utvecklas. Försvarsberedningen får avgöra om man vill göra den analysen själv eller ge ett uppdrag åt någon. Frågan om ett svenskt medlemskap i NATO eller i annan militärallians hör inte hemma i Försvarsberedningen. Det beskedet har jag lämnat under hela diskussionen om Försvarsberedningens verksamhet. Det är för övrigt heller inte enligt regeringens uppfattning aktuellt med ett svenskt medlemskap i någon militärallians. Vill något parti ändå kräva att frågan om en svensk NATO-anslutning skall utredas bör i så fall vederbörande partiledare ta en sådan diskussion med statsministern och begära partiledaröverläggningar. Det har faktiskt ägt rum partiledaröverläggningar när det gäller alliansfriheten och när det gäller frågor som hör samman med Sveriges ställning i världen. Såvitt jag vet aktualiserades då ingen fråga om svenskt deltagande i en militärallians.
Herr talman! Försvarministern vet precis som jag att partiledaröverläggningar inte går att hålla i ett vakuum utan kräver underlag. Jag konstaterar att jag inte får svar på min konkreta fråga och begär därför att försvarsministern besvarar den. Har han och departementet för avsikt att effektuera det uppdrag att belysa vissa frågor som föreslagits av Moderaterna och Folkpartiet? Det har ingående i beredningsarbetet varit en förutsättning för vårt deltagande.
Herr talman! Frågor om svensk anslutning till NATO eller annan militärallians hör icke hemma i Försvarsberedningen. De får diskuteras på partiledarnivå, och sedan får de föras till Utrikesnämnden för en diskussion. Men jag upprepar att det självfallet för att vi skall kunna fatta ett tryggt och säkert försvarsbeslut är Försvarsberedningens uppgift att göra en genomgång av den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld i Europa, och då också analysera frågan om NATO och dess utvecklingsplaner. Försvarsberedningen har möjlighet att antingen med egna experter göra en sådan analys och genomgång eller lämna ut uppdraget. Jag kommer icke att medverka till att få in Sverige i någon militärallians bakvägen. Om Henrik Landerholm och hans parti önskar en svensk NATO-anslutning tycker jag att man skall säga det öppet, så att frågan får diskuteras i dess rätta sammanhang mellan partiledarna och så småningom i
Herr talman! Låt mig göra fullständigt klart att jag finner försvarsministern svar otillfredställande. Regerigen i allmänhet och försvarsministern i synnerhet visar genom att säga nej till våra krav inte den parlamentariska beredningen, som faktiskt givits i uppdrag att formulera en säkerhetspolitisk rapport, tillbörlig respekt och medger inte det handlingsutrymme som förutsattes vid vårt inträde. Beredningsarbetet har därför enligt vår uppfattning genom försvarsministerns alldeles egen försorg grundstött. I detta läge ser vi moderater anledning att ompröva vår medverkan och föreslå förändringar i beredningens organisation och arbetssätt. Våra värsta farhågor, som vi hade innan vi efter tvekan och långa förhandlingar med bl.a. försvarsministern valde att delta i arbetet, har besannats. Det gick uppenbarligen inte att lita på försäkringarna om kommittéliknande former. Jag beklagar det. Carl Bildt hade tyvärr rätt när han föreslog att en kommitté skulle arbeta med frågorna självständigt och fristående eftersom varken försvars eller statsministern har kunnat hålla fingrarna borta vad gäller beredningens arbete. Jag beklagar detta djupt.
Herr talman! Det var i och för sig mycket som jag skulle vilja bemöta i Henrik Landerholms långa diskussionsinlägg. Men jag vill göra en sak klar: Jag har eftersträvat och eftersträvar en parlamentarisk enighet om hur vi skall förbereda nästa försvarsbeslut. För mig fanns det två alternativ. Antingen skriver Försvarsdepartementet och regeringen en proposition som sedan föreläggs riksdagen, eller så tas alla riksdagens partier med i beredningsarbetet. Jag valde detta alternativ därför att det innebar en styrka för Men från allra första stund har jag gjort klart för alla partier att Försvarsberedningen inte skulle hantera frågan om militära allianser. Den frågan diskuterades mellan mig och Moderatledaren Carl Bildt söndagen den 8 januari. Det var just denna fråga som blev stötestenen. Det var denna fråga som gjorde att Moderata samlingspartiet inte då gick med i beredningen. Från min sida har det varit helt klart att frågan om militära allianser hörde hemma i de partiledarsamtal som statsministern skulle kalla till, och sedan i diskussion i Utrikesnämnden. När nu Henrik Landerholm säger någonting annat är det en efterkonstruktion i den politiska debatten.
Herr talman! En av anledningarna till att det är så spännande med politik är att den spänner över så vitt skilda områden. Min fråga till jordbruksministern handlar om fiskevård. Det kan tyckas som en rolig liten fråga, men faktum är att man på havet utefter kusten har haft ett fritt fiske. Man upplever att det kommer att inskränkas med en fiskevårdsavgift. Min fråga till jordbruksministern gäller om man är villig att lämna undantag för fiske till havs, eftersom det inte kan ha med fiskevård att göra. Det handlar om andra inskränkningar, exempelvis nätstorlekar. Är man beredd att undanta fiske utefter kusten?
Herr talman! Det kan synas vara en liten fråga, men om man tittar framöver i tiden gäller det en ganska stor fråga, nämligen kampen om naturresurser. Jag tror att det blir nästa stor kamp. Fisket är en sådan ändlig naturresurs. Många rapporter visar att fiskebeståndet just nu är hotat i våra hav, i våra älvar och i en del sjöar. Därför behövs det fiskevård också i haven. Vi har under många år i denna kammare diskuterat en fiskevårdsavgift. Jag vet att det finns olika meningar bland de olika partierna och måhända också inom de olika partierna. Jag tror att frågan har utretts tre gånger. Senaste gången var i januari. Det var Per Wramner som utredde och lämnade ett förslag till regeringen. Regeringen bereder för närvarande frågan, och mer än så kan jag för dagen inte säga.
Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning om att det är viktigt med fiskevård. Det handlar om att kunna kontrollera saker och ting. Enligt min uppfattning kanske man borde ta ut avgiften via dem som har båtar i stället för att ta ut den av dem som sitter och metar och inte får någon makrill, som jag brukar få.
Herr talman! På den punkten kan jag lugna Lennart Nilsson. Vi avser, om vi nu går fram med ett förslag i enlighet med utredningsförslaget, att också ta ut avgiften hos dem som har båtar, och då en större summa.
Herr talman! Jag har samma fråga till Margareta Winberg, fast den gäller förhållandena på land, så att säga. I mitt hemlän Skaraborg har vi i dag en fungerande fiskevård och tillsyn som till stor del bygger på ideella insatser och ett intresse för miljö och naturvårdsfrågor. Det finns en utbredd oro för införande av en allmän fiskevårdsavgift. En sådan skulle betydligt minska de frivilliga insatserna. Därför hälsar jag med tillfredsställelse att den proposition som skulle kommit den 28 februari inte har lagts på riksdagens bord.
Herr talman! Att propositionen inte lades fram vid den tidpunkt som var aviserad beror på att frågan då inte var färdigberedd. Den är inte heller för dagen färdigberedd, utan utredning och beredning pågår i regeringskansliet. Återigen: Mer än så kan jag för dagen inte säga.
Herr talman! Då skulle jag vilja vädja till jordbruksminister Margareta Winberg att ta bort denna proposition. Detta förslag kommer att leda till att de ideella insatserna minskar. I de ideella insatserna ligger också miljövård som t.ex. kalkningsåtgärder i försurade vatten, där cirka hälften av kostnaden ...
Herr talman! Då skulle jag å min sida uppskatta mycket om riksdagens ledamöter, som i så fall motsätter sig en sådan här avgift men ändå förstår vikten av att vi vårdar våra vatten och ser till att det finns fisk också i fortsättningen, kommer med förslag till finansiering av annat slag i denna fråga.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern med anledning av hans svar till Lars Leijonborg. Statsministern åberopade Konjunkturinstitutet och verkade ganska nöjd med vad som händer i den svenska ekonomin. I Konjunkturinstitutets prognos ligger arbetslösheten, antalet personer som saknar jobb, ännu vid sekelskiftet kvar över 10 %. Jag tycker att detta måste klassas som ett allvarligt misslyckande för den svenska politiken. Den aktuella utvecklingen av räntor och växelkurs och illavarslande tecken i den reala ekonomin visar att det kan gå ännu mycket sämre. Min fråga till statsministern är: När - inte om - tänker statsministern lägga om kursen i svensk politik, ekonomiskt och politiskt, så att vi kan få fram alla de jobb som behövs?
Herr talman! Det är tyvärr ett dystert faktum att under Anne Wibbles tid tredubblades arbetslösheten i Sverige och kom upp på nivåer som vi inte har upplevt sedan 30-talet. All internationell erfarenhet visar att om man väl har släppt upp arbetslösheten, tar det längre tid och är mycket svårare att pressa ner den. Självfallet tänker jag inte vara nöjd på den punkten med Konjunkturinstitutets prognos. Vi skall undan för undan lägga fram nya förslag och vidta ytterligare åtgärder. Det är ändå en god början, de drygt fem månader som vi har haft ansvaret. Nu är ungefär 100 000 fler i arbete än för ett år sedan. Det innebär i och för sig inte att arbetslösheten minskar lika snabbt. När optimismen om att få jobb ökar är det många nya grupper som också söker sig ut på arbetsmarknaden. Mitt svar till Anne Wibble är att det inte är tillräckligt med den prognos som Konjunkturinstitutet gör på denna punkt. Självfallet behövs det ytterligare insatser för att pressa ner arbetslösheten. Regeringen arbetar nu med kompletteringspropositionen, som nästa steg i den processen.
Herr talman! Jag nämnde den senaste tidens utveckling. Månader av försvagning av den svenska kronan, räntor som stiger med raketfart upp i skyn och tecken på konjunkturavmattning litet oroväckande tidigt, visar att regeringens politik är otillräcklig. Det var därför min fråga ställdes, mot bakgrund av att jag gissar att Ingvar Carlsson inte tycker om arbetslöshet, att han måste lägga om kursen i den svenska politiken. Min fråga gällde när detta skall ske. Svaret är ganska intetsägande när man säger: Vi arbetar med nya förslag. Poängen är att för att skapa ett förtroende för den svenska ekonomin krävs en rejäl kursändring. Min fråga kvarstår: När tänker statsministern ta initiativ till den kursändring, ekonomiskt och politiskt, som är nödvändig för att få det förtroende som ger oss alla de nya jobb som krävs för att knäcka massarbetslösheten?
Herr talman! Jag vet inte vad Anne Wibble har sysslat med sedan hon lämnade regeringen, när hon efterlyser en kursändring i förhållande till den tidigare regeringen. Den presenterade vi i regeringsdeklarationen. Det är förslag på budgetområdet som innebär att vi förstärker budgeten med 113 miljarder kronor som redan lagts fram och varav större delen redan är beslutade. Det är det som gör att Konjunkturinstitutet nu kan göra bedömningen att vi 1996 är nere i ett underskott i budgeten på 5,5 %. Det är sådant som bäddar för räntesänkningar och en förstärkning av kronan. Tyvärr tar det tid. Det har vi sett nu. Förtroenderaset för Sverige har varit så starkt att det tar tid att bygga upp förtroendet igen. Vi fick uppleva en regering med Anne Wibble som finansminister, som presenterade prognoser som varje gång visade sig vara våldsamt i underkant. Tyvärr blev utvecklingen mycket värre. Det har gjort att man utomlands nu vill avvakta och se antingen om Sverige har en regering som möjligen träffar rätt eller om utvecklingen blir bättre. Det är naturligtvis med tillfredsställelse jag konstaterar att jämfört med de bedömningar regeringen gjorde, som innebar en kraftig förbättring av den riktiga ekonomin, kommer Konjunkturinstitutet nu med betydande förbättringar av budgetunderskottet, bytesbalansen och industriinvesteringarna. Det är omläggningen av politiken, Anne Wibble, som ger dessa resultat. Det är inga lätta beslut vi har fattat. Det har varit ganska tufft och besvärligt. Men det har varit nödvändigt. I den riktiga ekonomin ser vi nu resultatet. Vi får tyvärr vänta ytterligare litet innan de positiva resultaten kommer i den finansiella sektorn.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Försvarsministern har uttryckt önskemål om att alla vapenföra män skall genomgå något slags minivärnplikt på tre månader. Denna minivärnplikt uppges kunna gå på ungefär 300 miljoner kronor. I regeringens proposition om samarbete med Central och Östeuropa talas varmt om framväxandet av en s.k. säkerhetsgemenskap i området. Ett viktigt medel för det är att öka utbytet på det mellanfolkliga planet. Man skulle kunna tänka tanken att vi skulle erbjuda 30 000 elever i gymnasiets avgångsklasser ett veckolångt studiebesök i Ryssland och att vi dessutom skulle erbjuda 30 000 ryska studenter motsvarande besök i Sverige. Det skulle gå på ungefär 300 miljoner kronor.

Herr talman! De två tankarna står inte i strid med varandra. På Folk och försvars konferens i Sälen skisserade jag tre idéer om korttidsutbildning. Det var för att vi skulle befästa folkförsvaret. Det är oerhört väsentligt för vårt land att vårt försvar är ett folkförsvar. Jag kommer att göra allt för att motarbeta en utveckling mot en yrkesarmé. Kostnaden för en korttidsutbildning som skulle gynna både det civila försvaret, hemvärnet och det militära försvaret skulle röra sig någonstans mellan 200 och 300 miljoner kronor. Den idé som frågeställaren nu tar upp är också viktig. Den är viktig därför att Sverige bör göra allt för att just exportera folkförsvarstanken till de baltiska staterna och till Ryssland. Det är oerhört viktigt att vi hjälps åt att arbeta för att få ett demokratiskt folkförsvar i så många av våra grannländer som möjligt. Då är Annika Nordgrens tanke därvidlag värd att fundera över.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det handlar ju också om vad utbildningen innehåller. Det tycker jag är värt att poängtera. Jag vill lyfta debatten om vad som främjar vår säkerhet mest - är det satsningar på det militära försvaret eller är det satsningar som riktas mot andra hot? Jordbruksministern nämnde kampen mot våra resurser som ett stort hot i framtiden. Det är värt att tänka på, liksom de andra miljöhoten. Det handlar om segregation, ökade fattigdomsklyftor osv. Jag tror, herr försvarsminister, att de hoten är större.
Herr talman! Vi får inte underskatta de militära hoten. Jag tror att vi skulle göra oss skyldiga till en stor felbedömning om vi sade att den militära hotbilden i framtiden var försumbar. Det är klart att vi skall ha ett starkt och modernt försvar som klarar också de militära hoten. Men de civila hoten - lågnivåhoten, som andra uttrycker det - blir allt viktigare för oss. Bara under den tid som denna riksdag varit samlad har vi haft efterdyningarna av Estoniakatastrofen, jordbävningen i Kobe, översvämningarna i Mellaneuropa och nu senast det fasansfulla som hänt i tunnelbanan i Tokyo. Väldigt många hot har riktats mot det moderna samhället och mot människorna i detta. Det är klart att vi måste ha en hög beredskap för att också kunna klara sådana hot. Men vi skulle göra ett stort misstag om vi så att säga satte dessa två värn mot varandra. Vi måste klara båda delarna.
Herr talman! De militära hoten är potentiella, medan de hot jag pratade om i högsta grad är reella. Då är frågan hur vi på bästa sätt utnyttjar våra samhälleliga resurser. Rent samhällsekonomiskt anser jag att vi när det gäller de här hoten borde se över hur vi använder det militära försvaret.
Herr talman! Jag hoppas att Försvarsberedningen, den beredning som Annika Nordgren själv tillhör, också skall ägna stor uppmärksamhet åt de civila hoten samt att vi i den proposition som så småningom hamnar på riksdagens bord skall kunna beakta de förslag och tankegångar som Försvarsberedningen kan komma fram till.
Herr talman! Jag skulle vilja rikta en fråga till miljöminister Anna Lindh. I Berlin är nu i gång en stor FN-konferens om klimatet. Jag skulle helt enkelt vilja fråga: Hur kan det komma sig att miljöministern är här, inte där? Hur prioriterar miljöministern i sin almanacka?
Herr talman! Detta är definitivt en pseudodebatt. Först och främst är i princip ingen av mina kollegor i Berlin nu. Däremot kommer en del av dem att vara i Jag har lagt ned mycket jobb på det internationella arbetet, och jag är också nöjd med en hel del av de resultat som jag och Miljödepartementet har uppnått. Vi har t.ex. på vårt första ministermöte nu under våren i EU fått igenom att EU skall ta fram en gemensam plan mot försurningen och att man kommer att prioritera det arbetet som ett av de viktigaste under hösten. Skall man nå sådana resultat i det internationella miljöarbetet måste man också prioritera. Nästa vecka har jag att prioritera antingen att åka till Berlin eller att åka till Baltikum. När det gäller Berlinkonferensen har jag gjort mitt arbete före konferensen genom att aktivt delta i förberedelsearbetet. Jag kommer också att vara mycket aktiv i den efterföljande debatten i klimatfrågorna. Sverige kommer att vara på plats, och vi kommer att ha ett aktivt arbete i Berlin. Men i valet mellan att delta på konferensen i Berlin och att åka till Baltikum för att prioritera miljöfrågorna där, väljer jag det senare. Det är nämligen av oerhört stor vikt för oss att vi prioriterar miljöarbetet i Baltikum och i Östersjön, särskilt nu inför diskussionen om en utvidgning av EU, om Östersjösamarbete o.d. Då handlar det om att vi ordentligt måste prioritera miljöfrågorna i Baltikum. Det gör jag bäst genom att vara i Baltikum nästa vecka. Berlin har jag arbetat med före konferensen och kommer att göra det efter konferensen.
Herr talman! Jag hade just tänkt fråga om konferensen i Berlin. Jag tycker att det är intressantare att veta vad regeringen verkligen vill göra på den här konferensen. Vad är regeringens budskap? Jag ställer min fråga mot bakgrund av att man i pressen kan följa detta. Det talas om att det blir en misslyckad konferens, som inte kommer att leda till något. Vad gör Sverige för att det inte skall bli så?
Herr talman! Jag tror att alla har stor respekt för att regeringen prioriterar Östersjösamarbetet och Baltikum. Det tycker jag är respektabelt. Men Anna Lindh måste ändå förstå att nivån och vilka länder som är representerade på en sådan här stor FN konferens har ett stort värde. Jag tror ändå att det är ett misstag av den svenska regeringen att inte låta sig representeras på ministernivå när så stora frågor diskuteras. Anna Lindh borde ha så stort utrymme i sin almanacka att det gick att få plats med både Baltikum och
Herr talman! I det första avseendet kan jag säga att det inte är så att 150 länder kommer att vara representerade i Berlin - men inte Sverige. Ett antal ministrar, statssekreterare och experter kommer att vara i Berlin, så Sverige är representerat på Berlinkonferensen av en ordentlig delegation. Dessutom har vi, som sagt, mycket aktivt deltagit i förberedelsearbetet och kommer att mycket aktivt delta i det efterföljande arbetet. Exakt vem som står i talarstolen och håller det formella talet i Berlin är faktiskt inte helt avgörande. Det viktiga är i stället det arbete som Sverige har bedrivit före Berlinkonferensen - för att anknyta till Sverige har mycket starkt agerat för att EU skall verka för en stark gemensam EU-position. Om EU har en stark gemensam position kan man få med andra länder, och motsträviga länder, på att förbinda sig till det som är viktigt för konferensen, nämligen att komma överens om att ta fram ett nytt bindande protokoll för att minska utsläppen av koldioxid och växthusgaser. Det vi hoppas få ut av Berlinkonferensen är ett nytt bindande protokoll. I EU har vi arbetat för att se till att EU har positionen att vi både skall stabilisera koldioxidutsläppen och minska koldioxidutsläppen efter år 2000 - inte antingen eller, som det har varit tidigare. Dessutom gäller det att ta fram konkreta målsättningar när det gäller hur mycket utsläppen skall minska och att samtidigt lägga fram en lista över vilka åtgärder man skall vidta - skatter o.d. Där har vi haft framgång också när det gäller förberedandet av den gemensamma EU-positionen. Det viktiga arbetet, att precisera målsättningar och åtgärder, kommer att vidta direkt efter Berlinkonferensen.
Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. Statens finanser är i en klart bekymmersam obalans. T.o.m. finansministern har insett att det inte finns utrymme för fler skatter eller för en höjning av redan befintliga skatter. Dessa är i flera fall redan på tok för många och höga i mångas ögon. Ökad hushållning med och fortsatt sparande av offentliga skattemedel är därför det enda som återstår. Försvarsministern har för sin del signalerat ökade sparinsatser, framför allt när det gäller materielbeställningar hos försvarsindustrin. Inte minst gäller det flyget och JAS.

Om betydande delar av svensk försvarsindustri helt eller delvis förlorar sin viktigaste kund, det svenska försvaret, är då försvarsministern beredd att medverka till att svensk försvarsindustri i ökad utsträckning söker finna avsättning för sina produkter utanför Sveriges gränser?
Herr talman! Den fråga som Henrik S Järrel här tar upp gäller exporten. Den frågan handlägger ett annat statsråd i regeringen. Men låt mig ändå svara genom att säga att det svenska försvaret är kund hos svensk försvarsindustri. Jag kommer att företräda en försvarspolitik där försvarsintressena avgör var satsningarna skall komma. Regionalpolitiska och industripolitiska hänsyn kan inte tas när vi formar det framtida försvaret. Självklart har svenskt försvar intresse av att svensk försvarsindustri har så hög kompetens som möjligt. Men det kan inte innebära att det svenska försvaret skall hålla svensk försvarsindustri under armarna. Däremot öppnar jag upp för samarbete över gränserna för försvarsindustrin. Det avtal som jag undertecknade och som min företrädare förberedde - nämligen ett avtal om försvarsindustriellt samarbete mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark - är ett steg i rätt riktning.
Herr talman! Med tanke på vad försvarsministern tidigare under frågestunden sade som svar på en fråga om satsningen på ett folkförsvar kan man få ett intryck av att det är det som är det viktiga och att det är mindre viktigt att vi har ett försvar med hög teknisk prestanda.

Herr talman! Vi skall ha ett starkt och modernt försvar. Men det är inte så dumt, Henrik S Järrel, att många människor i Sverige är verksamma inom totalförsvaret. Jag tror att det är oerhört angeläget att svenska folket känner att försvaret är en angelägenhet för alla. Får vi en utveckling mot en yrkesarmé och sofistikerade vapensystem, men svenska folket inte känner delaktighet med försvaret, tror jag att vi är inne på en utomordentligt farlig väg.
Herr talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Problemen i taxiverksamheten har diskuterats i många år. Ändå tycks det återstå problem att lösa. Jag skulle därför vilja ha reda på om regeringen förbereder ytterligare åtgärder för att komma till rätta med fusket i taxiverksamheten.
Herr talman! När det i vintras blev uppenbart att man, trots uppenbara problem med sin vandel, kunde få köra taxi bad vi väldigt snabbt Yrkestrafikutredningen att utreda vad som kunde göras åt saken.

Om alltså riksdagen så beslutar har vi den 1 juli kommit ett steg på vägen mot en tryggare taxifärd.
Herr talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern som ansvarig för hela regeringens politik. Det var nämligen näst intill omöjligt i den särskilda debatten i går att få några svar av invandrarministern. Ett av de oavvisliga krav som regeringen har sagt att man kommer att ställa på den kroatiska regeringen vid återsändande av bosnien-kroater är att de skall få ett värdigt mottagande. Det har alltså inte gått att få något svar på vad värdigt mottagande står för. Skulle vi kunna få ett svar här i dag, vore det bra.
Herr talman! Att inom ramen för ett svar på någon minut utreda grunderna för integrationen av de invandrare som kommer hit respektive de som är här en kortare tid är naturligtvis inte möjligt. Låt mig därför bara säga att det är viktigt att vi bedriver en generös invandringspolitik på det sättet och att vi inte bara tar emot de människor som har goda skäl att få stanna i Sverige. I stället skall vi också i vår utbildningspolitik, kulturpolitik, bostadspolitik och inte minst i arbetsmarknadspolitiken samt i våra attityder mot invandrarna se till att vi ger dem en chans till det människovärde och den medborgarrätt som medborgare och boende i Sverige skall ha.
Herr talman! Jag beklagar att statsministern missuppfattade min fråga. Den gällde alltså inte hur vi tar emot dem som är här och hur vi behandlar dem här nu. Frågan gäller kravet som regeringen har sagt att man kommer att ställa på den kroatiska regeringen på ett värdigt mottagande i Kroatien när vi sänder tillbaka bosnier med kroatiska pass. Vad är det för krav vi ställer på den kroatiska regeringen när vi säger att mottagandet skall vara värdigt?
Herr talman! Det förs nu samtal med den kroatiska regeringen. Men givetvis gäller i princip samma krav som vi ställer här hemma, även om vi vet att vi ekonomiskt och socialt har bättre förutsättningar att leva upp till dessa. Människorna skall alltså ha möjlighet till en någorlunda trygg tillvaro mot bakgrund av de villkor som allmänt gäller i landet.

Aktiviteterna skulle bestå av allmän militär utbildning såsom försvarsupplysning, sjukvårdstjänst, överlevnadsträning, fysiska aktiviteter och även äventyrsutbildning. Projektet skulle tillgodose ungdomar med svåra sociala problem. Jag vill gärna veta vad försvarsministern anser om den här typen av projekt. Ansökan blev nämligen avslagen av Civildepartementet.
Herr talman! Jag känner inte till och kan inte minnas att jag tidigare har hört talas om denna ansökan. Skulle jag så ha gjort, skall jag titta på den igen. Annars skall jag be att få den översänd för att därefter så småningom ge ett svar.
Herr talman! Vi hörde tidigare att finansministern i Paris har uttalat till utländska investerare att det inte blir några fler skattehöjningar här i Sverige. Omfattas den uppfattningen av hela regeringen? Frågan riktar sig till statsministern.

Herr talman! Det gläder mig att höra. Det tolkar jag som ett instämmande i att det inte blir några fler skattehöjningar här i landet. Då är frågan till statsministern: Har man därmed avfärdat frågan om höjd fastighetsskatt, tidigareläggning av momsen och övriga skattehöjningar som har diskuterats?
Herr talman! Det exakta svar som Göran Persson gav i Paris är det som gäller. Det fanns en nyans i det, för han sade att detta är det principiella svaret men att det kan bli vissa smärre saker. Men i huvudsak har han gett det besked som återgavs här, vilket regeringen står bakom.
Herr talman! President Lech Walesa besöker ju Sverige nu, vilket jag tycker är ett välkommet besök. Jag minns när han förra gången för första gången besökte Sverige. Då var han ledare för Solidaritet, och Nu är han här och statsministern har fört samtal med honom. Jag vill därför fråga om frågan om Polens intresse för medlemskap i EU har behandlats och vilken ståndpunkt statsministern i så fall har meddelat att Sverige har i fråga om Polens intresse av medlemskap i EU.
Herr talman! Jag är tacksam för den frågan, därför att det på något håll i massmedierna har antytts att vi skulle ha gett ett något negativt besked från svensk sida. Det är inte riktigt. Vi har sagt att vi stöder en utvidgning av EU, inklusive ett medlemskap för Polen. Men det är omöjligt för mig, och jag vill säga för varje annan företrädare för EU, att ange en tidsplan. Men det är klart att ansökarländerna har höga ambitioner, vilket är riktigt. Vi har gett en del goda råd till Polen mot bakgrund av våra egna erfarenheter. Men det är omöjligt för mig att fastställa en tidsplan, och det tror jag att president Walesa väl förstår.

Herr talman! Nu är det så att jag i moderat press har anklagats för att förlora röster till Vänsterpartiet genom att göra upp med dem. Nu säger fru Fleetwood det rakt motsatta, att om jag skulle göra upp med Moderaterna så skulle jag förlora röster till Vänsterpartiet. Långsiktigt tror jag inte att vare sig det ena eller det andra är rätt. Det är därför jag inte riktigt kan ta frågan på allvar. Jag ber om ursäkt för detta.

Herr talman! Jag har en fråga till försvarsministern. I försvarsdebatten förekommer en diskussion om brister i försvarsekonomin. Då tänker jag på det s.k. svarta hålet. Man talar om att det saknas hela 4 miljarder kronor. Min fråga är: Hur är det möjligt att sådana brister kan uppkomma?
Herr talman! De svarta hålen har jag fått ärva. De fanns där när nye ÖB tillträdde, och de fanns där när jag tillträdde som försvarsminister. Trots att man kände till de svarta hålen och obalanserna i försvarsekonomin gjordes under 1994 kraftfulla krigsmaterielbeställningar på hela 12 miljarder. Jag har tagit itu med dessa ofinansierade poster som ÖB har beräknat till 4 miljarder. Jag gav i uppdrag till en oberoende expertgrupp att gå igenom materialet och ÖB:s beräkningar. Man fann då att det fanns en substans i 2,7 miljarder av de 4 miljarderna, men 1,3 miljarder var redan förbrukade pengar. Av kända skäl - budgetunderskott och statsskuld - kommer inga nya pengar att ges till Försvaret, utan de svarta hålen kommer att få täckas genom nedbantad verksamhet på främst försvarsmaterielsektorn. Låt mig få tillägga att inte mindre än 2 miljarder av pengarna rör JAS. Detta belopp får så att säga gå in i nästa försvarsbeslut av det skälet att vi bör göra en ordentlig granskning av hela JAS ekonomi. Därför har regeringen gett Riksrevisionsverket i uppdrag att göra en sådan granskning av JAS ekonomi från allra första stund fram till nu. Så de svarta hålen har inte uppstått under den socialdemokratiska regeringsperioden från oktober, utan de fanns redan när jag tillträdde som försvarsminister.

Herr talman! Det gick som en stöt genom nationen i går, då någon person sade att det kändes som om världen välte. I det sammanhanget väljer statsministern att tala ljust om ekonomin. Han har hittat på någon ny term som kallas den riktiga ekonomin. Jag tycker att det är ett slag i ansiktet mot alla villaägare som får betala högre räntor och mot de människor som tänker åka till utlandet, vilkas pengar minskar i värde med en tredjedel, samt mot de människor som nu blir arbetslösa. Jag skulle vilja återupprepa den fråga som har ställts här flera gånger i dag, nämligen: Vilken strategi har statsministern för att återställa förtroendet för det politiska ledarskapet i landet, för att få ner räntorna, för att få balans i valutorna och för att se till att sysselsättningen ökar? Det går inte, Ingvar Carlsson, att fly undan till att tala om riktig ekonomi och sådant. Förtroendet är nu rubbat. Det går inte att fly undan genom att tala om vad som hände för två tre fyra år sedan. Det är nu som man måste skapa det förtroende för det politiska ledarskapet som i dag saknas i Sverige. Om jag inte får svar på frågan vad det finns för strategi, måste man utgå ifrån att landet saknar en ordentligt politisk ledning och att det inte finns någon strategi.
Herr talman! Tror Birgit Friggebo att jag föreslår sänkta barnbidrag och neddragningar på en rad för mig oerhört viktiga områden - områden som jag har kämpat för att bygga upp under årtionden - om jag inte tar allvarligt på räntan? Tror inte Birgit Friggebo att jag inser vad det innebär om räntorna ligger kvar på samma nivå och att det finns en risk för att högkonjunkturen knäcks? Som statsminister har jag också skyldighet att redovisa vad som är vår chans. Vår chans är att visa på ett stigande bytesbalansöverskott, att hålla kvar den låga inflationen och att öka industriinvesteringarna. Jag sätter faktiskt nationen främst. Men jag har ett visst intryck av att en del oppositionspolitiker inte vill att dessa fakta skall komma fram. Man är rädd för att om socialdemokraterna klarar Sverige ur den här krisen, blir det väldigt svårt för delar av de tidigare regeringspartierna att komma tillbaka. Jag tillbakavisar, herr talman, bestämt Birgit Friggebos insinuation att jag inte skulle ta den höga räntan och kronans fall på allvar.
Herr talman! Jag kan naturligtvis inte dra andra slutsatser än det som jag hör statsministern säga, nämligen att det går fantastiskt bra med bytesbalansen osv., när förtroendet i riket för det politiska ledarskapet ligger totalt i botten. Detta drabbar inte bara den socialdemokratiska regeringen. Ingvar Carlsson får säga vad han vill, men det är alldeles uppenbart att de åtgärder som har vidtagits inte räcker och att förtroendet inte är återställt. Det handlar då inte bara om sparpaket och annat sådant, utan det handlar om hur det politiska ledarskapet och förtroendet för framtiden hanteras.
Herr talman! Här har Ingvar Carlsson valt en vänstersväng med återställare på arbetsrättens område, skattehöjningar osv. Denna strategi har varit felaktig. Därför återstår frågan som Ingvar Carlsson, vår statsminister, är skyldig att svara på. Vilken strategi har statsministern i dag för att återställa förtroende för det politiska ledarskapet i landet?
Herr talman! Om inte de närvarande folkpartisterna vill förstå vad jag säger, kan jag inte åta mig att uttrycka mig tydligare. Men jag skall göra ytterligare ett försök. I vår proposition och i vår redovisning inför riksdagen hade vi gjort bedömningen att bytesbalansöverskottet skulle bli 24 miljarder kronor. Det är en mycket stor summa, vilket är mycket glädjande. I går gjorde Konjunkturinstitutet bedömningen att bytesbalansöverskottet i år kommer att bli 44 miljarder. Är detta ingenting att vara glad för, att Sverige håller på att bli ett kapitalexporterande land? Skall man inte informera om det? Tyvärr, Birgit Friggebo, tror jag att många av dem som sitter här och trycker på sina knappar i dag skulle bli utomordentligt förvånade om de fick klart för sig att Sverige är ett kapitalexporterande land. Om Birgit Friggebo hade sagt att jag hade felaktiga uppgifter, eller om hon hade kunnat anklaga mig för det som förra finansministern Anne Wibble nämnde, att jag ständigt har fel så att säga åt fel håll, dvs. att jag ständigt skulle tro att det skulle gå bättre än vad det gjorde, då hade det funnits anledning till kritik. Men nu är det faktiskt så att jag bara har redovisat att det på viktiga områden finns vissa positiva uppgifter. Det är vad jag har sagt. Jag har inte ett ögonblick undervärderat riskerna med den höga räntan. Det är därför som regeringen vidtar mycket kraftfulla åtgärder, och det är den politiken som man måste fortsätta att driva. Det kommer vi att visa i kompletteringspropositionen som vi lägger fram inom kort.
Herr talman! När vi här behandlande betänkandet Livsmedelspolitiska åtgärder i december enades kammaren om att jordbruksministern i EU skulle verka för att ekologiska odlare skulle slippa trädeskravet för att få arealbidrag inom EU. Sveriges regering har tagit upp i EU. Finns det möjligheter för de ekologiska odlarna att redan i år slippa trädeskravet när det gäller arealstödet?
Herr talman! Det var det viktigaste när vi behandlade frågan, att den svenska regeringen skulle vara drivande för att det skulle bli förenligt med EU reglerna.
Herr talman! Vi har vid informella samtal med kommissionen tagit upp detta, men vi har funnit att det inte är förenligt med de regler som gäller inom
Finns det någon framgång att vänta i det avseendet?
Herr talman! Att driva en fråga inom EU är inte någonting som man gör från en vecka till en annan, utan det är någonting som sker på mycket lång sikt. Jag hyser små förhoppningar om att just detta krav skall gå igenom.

Herr talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann med anledning av regeringens förslag om att bidraget till enskilda vägar skall halveras. Vi har i Sverige 73 000 km enskild väg, och vi har 40 000 km lågtrafikerat allmänt vägnät. Det vägnätet drabbas inte av några besparingar. Vad är det enligt kommunikationsministern som skiljer bilisten på det enskilda vägnätet från den bilist som trafikerar det allmänna lågtrafikerade vägnätet, som motiverar en sådan särbehandling som regeringen har föreslagit?
Herr talman! När det gäller besparingar har vi under den här timmen fått en utmärkt illustration av problemen. Självfallet måste också vägnätet, både det regionala länsvägnätet och det enskilda vägnätet, bli föremål för de besparingar som vi alla skall bidra till för att få landet på fötter igen.

Herr talman! Flödet av narkotika till Sverige ökar. Det har flera sagt i denna debatt om anslaget till Tullverket. Det beror säkerligen på flera saker. En orsak är den ändrade syn som ett flertal länder i Europa har på detta gissel. En annan orsak är en sorts uppgivenhet som vi aldrig får acceptera i vårt land. Dessutom har tillgängligheten ökat. Ytterligare ett skäl kan vara den minskade gränskontroll som det alltmer integrerade Europa innebär. I västra Skåne sker det i särklass största flödet av narkotika till vårt land. Det finns de som påstår att 70 % av inflödet sker via den skånska västkusten. I Christiania i Köpenhamn säljer man knark för 1,5 miljoner kronor per dag. Avståndet till gymnasieskolan i Landskrona tillryggaläggs på 50 minuter. Landskorna och Höganäs samt 41 obevakade småhamnar. Den starka gods och persontrafiken i området innebär också ett stort inflöde av narkotika och dopningspreparat. Efter den senaste tidens våldsbrott där dopningsanvändning alltmer förekommer vill starka krafter att dessa dopningspreparat skall jämställas med narkotika. I Höganäs har man nyligen på skolorna haft krismöten därför att tillgången på knark i det närmaste är obegränsad. I Landskorna har Polisen och kommunen skrivit till Tullverket och till Finansdepartementet och påtalat riskerna med den stora nedbantningen av antalet tulltjänstemän i bl.a. Landskronaområdet. Oron är alltså stark längs hela den skånska västkusten. Herr talman! Tullen har fått ändrade arbetsförhållanden efter EU-inträdet. Dessutom kräver vår dåliga ekonomi besparingar inom all statlig verksamhet. Det är självklart för mig att Tullen måste delta i sparande och att minskade klareringsuppgifter betyder färre tjänster. Men - och det är mycket viktigt - när det gäller bekämpning av narkotika och dopningspreparat har vi knappast råd att spara. Om dessa droger tillåts flöda in i landet kommer samhället att belastas med mycket stora kostnader för bl.a. sjukvård och ökad kriminalitet. I budgeten föreslogs en minskning av antalet tullare med över tusen tjänster. Nu har skatteutskottet glädjande nog kommit fram till att man skall begränsa besparingen. Förslaget i betänkandet innebär ett tillskott på 250 tjänster i förhållande till regeringens förslag. Jag tillåter mig att säga att det lönar sig att påverka när man arbetar för en god sak. Min och Bengt Silfverstrands motion och aktiva arbete har troligtvis och förhoppningsvis påverkat läget positivt. Men - och det är viktigt - räcker detta tillskott? I Landskrona har tullverksamheten nu lagts ner, och man diskuterar att stänga polisstationen i varje fall på kvällar och nätter. Enligt de uppgifter som vi har fått fram fattas det ett femtiotal tjänster i Helsingborg för att man skall kunna bedriva en oförändrad bekämpning och kontroll av drog och dopningsinflödet. Vi är oroliga. Vi tvivlar starkt på att våra allt färre tullare klarar detta svåra jobb. Nu skriver utskottet att narkotikabekämpningen skall klaras med den förstärkning som föreslås, alltså med de 250 tjänsterna. Man säger också att man skall utvärdera vilka effekter som Tullverkets nya organisation innebär för kontrollverksamheten. Det är bra. Men räcker det? Nu vet jag att det är många fler än Tullen som arbetar med narkotikabekämpning - det är Polisen, den interdepartementala arbetsgruppen i regeringskansliet, Europol och säkert också vårt folk i Europaparlamentet. Men det måste ändå vara så att där inflödet i landet är som störst måste man också sätta in de största insatserna. De uppgifter om fördelning av tjänsterna som betänkandet innehåller tyder på att Helsingborgsregionen inte får det tillskott som behövs. Detta är mycket allvarligt. Jag vädjar från riksdagens talarstol till Tullverkets ledning att se till att förstärkningen blir kraftigast där problemen är som störst. Vi har för övrigt föreslagit i vår motion att en samordning mellan tull och passpolis skall kunna ske för att öka effektiviteten i kontrollverksamheten. Det är glädjande att utskottet är positivt till detta. Vi är säkra på att detta är bra för kontrollverksamheten nere i västra Skåne. Herr talman! Under 1994 tog tullen i västra Skåne Detta är viktigt att konstatera, och detta arbete måste få fortsätta med kraft. Jag vädjar därför till Tullverket: När ni nu får möjlighet i enlighet med utskottets förslag att förstärka organisationen, gör det så att de områden där problemen med inflödet av narkotika och dopningsmedel är som störst också får de kraftigaste förstärkningarna. Herr talman! Om vi inte uppnår förväntade resultat kommer vi tillbaka. Att bekämpa droger, dvs. narkotika och dopningspreparat, är en mycket viktig uppgift som helt enkelt måste lyckas. Vi har inte råd att misslyckas med detta arbete.

Herr talman! Som framhållits tidigare i debatten är det riksdagens uppgift att anslå tillräckliga medel så att Tullen kan fullgöra sina uppgifter. Det är sedan Tullens sak att använda resurserna på bästa sätt. Är resurserna små försämras möjligheterna för Tullen att stoppa narkotikan och ge näringslivet god service runt om i landet. Det kan ifrågasättas om majoritetsförslaget ger dessa förutsättningar. Men eftersom detta nyss debatterats skall jag inte fördjupa mig i den frågan nu. Jag skall i stället med anledning av en motion som jag väckt kort beröra ett annat område, nämligen tulltillägg, närmare bestämt avskaffandet av detta tillägg. Denna administrativa sanktion har varit kontroversiell ända sedan den infördes. Den tycks egentligen ha tillkommit för att myndigheten skall slippa att inför domstol visa att den som deklarerat gjort ett fel. Det handlar så gott som alltid om ouppsåtliga fel som uppkommit på grund av tidspress. En annan orsak till fel kan vara svårigheten att behärska det komplicerade regelverket. Det är inte särskilt rimligt med en sanktionsavgift för missförstånd. Det är också orimligt att tulltillägg utgår även när den korrekta uppgiften framgår av annat bifogat material. I höstas beslutade riksdagen att felaktigt angiven importmoms åter skall ingå i underlaget för tulltillägg. Här ligger det stötande i att den tullskyldige drabbas av tillägg trots att han inte gjort någon definitiv skattevinst. Inträdet i EU har medfört en mängd nya regler att hålla reda på. Dessutom har inlämningsfristen för tulldeklarationer minskat från 15 till 9 dagar. I detta läge är hotet om tulltillägg ovanligt olämpligt. Det finns väsentligare uppgifter för Tullen att syssla med än att administrera tulltillägg, vilket framgått av debatten tidigare. Om det finns anledning att anta att det föreligger bedrägligt uppsåt från deklarantens sida kommer förstås saken i ett annat läge. Då finns det andra lagliga möjligheter att ställa honom till svars. Rent principiellt finns det, som jag antydde inledningsvis, anledning att vara kritisk mot ett system av sanktioner utan domstolsbeslut. Cheferna för tullverken inom EU har nyligen gjort ett uttalande inom ramen för det projekt som går under namnet Customs 2000, där de starkt ifrågasätter de administrativa sanktioner som vissa medlemsländer tillämpar. De betonar också att tullprocedurerna måste förenklas. Herr talman! Det finns med andra ord starka skäl att slopa reglerna om tulltillägg också i Sverige. Just detta har jag talat för i mitt inlägg.

Herr talman! Det är bra att skatteutskottet vill förstärka Tullverkets organisation med 250 tjänster i förhållande till regeringens förslag. Det behövs, och det känns rätt att det görs utan att budgetsaldot äventyras. Den omfattande debatten om tullneddragningarna har visat hur viktig verksamheten är för näringslivet. Örebro län hörde till de delar i landet som drabbades hårdast av de neddragningar som gjordes i Tullens tidigare förslag. Jag har respekt för att man måste effektivisera och förändra, men jag är samtidigt glad över att utskottet slår fast att förstärkningen ger möjlighet att upprätthålla en god service till näringslivet och tillgodose nya anspråk från trafikföretagens sida. Förstärkningen och utskottets markering om att trafikens och näringslivets behov skall styra Tullens fördelning av resurser borde skapa goda möjligheter för verket att ge Örebro län en tullnärvaro, som gör att vårt näringsliv kan konkurrera på lika villkor med andra delar av vårt land. I en region som Örebro län med omfattande exportindustri, också export till tredje land, är Tullen en viktig del av infrastrukturen. Från Örebro har vi motionera om att Örebro Bofors flygplats skall klassificeras som internationell gemenskapsflygplats. Det är ett angeläget krav från näringslivet i vår region, där exportindustrin och utlandskontakterna spelar en viktig roll för sysselsättningen. Örebro flygplats har en omfattande internationell trafik. Varje dag trafikeras flygplatsen av ett flertal flygningar till och från Köpenhamn och Oslo. En stor del av trafiken från Köpenhamn är också från tredje land. Flygplatsen har regelbunden chartertrafik till Det är angeläget för regionen att flygplatsen kan klassas som internationell gemenskapsflygplats. En sådan klassning skulle underlätta godshantering på flygplatsen och skapa smidiga rutiner för passagerare från tredje land. Den skulle också underlätta den långsiktiga utvecklingen av flygplatsen. När nu Luftfartsverket och Tullverket tillsammans ser över antalet gemenskapsflygplatser i Sverige är det viktigt att man väger in flygets stora betydelse för en region som Örebro län. Jag har respekt för att vi inte här i riksdagen låser fast antalet internationella gemenskapsflygplatser eller pekar ut vilka som skall ges denna status. Det är inte vår roll, men jag vill passa på tillfället att från kammarens talarstol uttrycka både förhoppning och förväntan om att Örebro kommer att finnas med bland kommande internationella flygplatser. Jag tycker också att det är angeläget att trycka på att skatteutskottets skrivningar om näringslivets behov måste innefatta även flyget. De skrivningar utskottet gör om ett närmare samarbete mellan olika myndigheter är bra. Det öppnar för smidiga och effektiva tullrutiner i samarbete mellan bl.a. tull och polis och kan öka Tullens möjligheter att också i ekonomiskt kärva tider ge den service som är nödvändig om regionerna skall kunna konkurrera på lika villkor. Herr talman! Avslutningsvis vill jag nämna att jag är mindre imponerad av den demonstrationspolitik som moderaterna bedriver i kammaren i dag. I ett läge med allvarlig oro på marknaden ligger det inte i någons intresse att budgetfrågor förhalas i riksdagen.

Herr talman! Det har hängt över dagens debatt frågor om vad riksdagen skall göra och vad myndigheterna skall göra, om vad som är klåfingrighet. Sist hörde vi här att det var ett sätt för Moderata samlingspartiet att förhala budgetavgöranden att vilja att riksdagen uttalar sig för en riktlinje av något slag. Jag vill klart understryka att jag inte har någon annan uppfattning än de som påstått att myndigheterna inom vissa givna ramar som riksdagen anger skall sköta driften, göra omprioriteringar och organisera verksamhet. Det vore hemskt om riksdagen skulle syssla med alla sådana detaljer. Det ställningstagandet går det lätt att kombinera med uttalandet att de principer och riktlinjer som skall vara vägledande faktiskt i många fall skall anges av Sveriges riksdag. Ibland kan det vara så att riksdagen anger för få riktlinjer, men framför allt bör det vara riktiga och framåtsyftande riktlinjer. I det här ärendet är det tre riktlinjer där det känns angeläget att riksdagen har en uppfattning. Inom de givna ramar som ställs upp är det viktigt att Generaltullstyrelsen organiserar sig på ett sådant sätt inför allt det nya - EU-anslutning och de regelsystem som kommer att tillämpas - att servicenivån gentemot näringslivet kan bibehållas på en hög nivå. I många fall har faktiskt näringslivet ett utomordentligt gott samarbete med tullen i dag och man uppskattar den servicenivå som finns. Det är ganska rimligt, inte minst från de mindre företagens sida, att man känner oro och undran när man ser propåer om förändringar, indragningar och om hur svårt det skall bli för framför allt de små företagen. De stora företagen kommer alltid att klara den här processen på något sätt. Men för framför allt de mindre företagen ute i våra regioner är det ganska onödigt om vi får en försämrad service. Det är inte bara onödigt, utan det vore djupt olyckligt om det näringsliv som vi alla är beroende av skulle få sämre förutsättningar att agera i sina import och exportaffärer. Det är en viktig riktlinje tycker jag och en viktig policymarkering som riksdagen kan uttala. Jag noterade i och för sig när jag läste betänkandet, och det tycker jag att man skall göra, att utskottet pekar på att man skall följa upp den här verksamheten, att man skall göra en utvärdering av hur den nya organisationen faller ut. Det tycker jag är bra. Det finns anledning att man mycket noggrant följer just den här delen för att den goda servicenivån skall bibehållas, så att man inte får ett antal farhågor besannade. I så fall finns det kanske anledning för riksdagen att ha någon ytterligare riktlinje. Den andra riktlinjen som jag tycker är angelägen för riksdagen är helt enkelt att man markerar vikten av att den yttre gränskontrollen upprätthålls. Riksdagen har gjort markeringar, fattat beslut och gjorde uttalanden om detta i höstas. Det är ingen tvekan om att de förändringar som har signalerats i Tullverkets organisation skapar problem. Det har här i debatten markerats och understrukits vad generaltulldirektören Ulf Larsson själv har sagt om svårigheterna att klara detta. Vid flygplatser med internationell luftfart har jag helt klart svårt att se hur man skall kunna klara den yttre gränskontrollen om man inte har närvaro av tull. En viktig princip som skulle kunna uttalas var därför att man vid flygplatser med internationell luftfart skulle ha närvaro av tull. Det är den andra principen. En tredje princip som jag tycker är viktig när man diskuterar detta är likställigheten, konkurrensneutraliteten mellan olika flygplatser. Det är viktigt att markera konkurrensneutraliteten. Inom EU är det en central fråga att man har en likställighet. Det är där klassificeringen kommer in, vilka flygplatser som i framtiden skall kunna räkna med att få bli klassade som gemenskapsflygplatser. Regeringen har i och för sig den 22 december fattat beslutet om de tre stora flygplatserna Arlanda, Landvetter och Sturup. Det är helt klart och man har anmält detta till kommissionen. Men i diskussionen här har det figurerat ett antal uppgifter om att det inte är så bråttom. Varför skall riksdagen nu gå in i en process som pågår? Man har fått ett intryck, bl.a. av Sverre Palms inlägg och även av den frågestund som ägde rum den 7 mars med Göran Persson, att ärendet kommer tillbaka till regeringen. Om man läser regeringsprotokollet från den 22 december upptäcker man att det framgår mycket tydligt att regeringen faktiskt formellt har avhänt sig ärendet, om man inte nu fattar något annat beslut. Man har till Generaltullstyrelsen delegerat rätten och skyldigheten att fatta beslut om flera eller inte flera gemenskapsflygplatser och att anmäla till kommissionen de beslut man har fattat. Jag kan citera för att få in detta i kammarens protokoll: "Regeringen ger därför Generaltullstyrelsen i uppdrag att i samråd med Luftfartsverket utreda och besluta om ytterligare svenska flygplatser skall bli internationella gemenskapsflygplatser och att i sådant fall uppfylla anmälningsskyldigheten enligt artikel 5 i kommissionens förordning EG nr 1823/92." Sedan erinras om den samrådsskyldighet man har med Kommunförbundet och Rikspolisstyrelsen samt att diskussioner skall förevara med Luftfartsverket. Det är helt riktigt, Sverre Palm, att det här beslutet faktiskt skall fattas före den 2 maj och att man skall anmäla resultatet, allt som man har beslutat och vad man har anmält till kommissionen, till regeringen. Det är alltså inte fråga om att det är regeringen som fattar något beslut. Det här tycker jag är en viktig principfråga. Skall riksdagen avhända sig möjligheten att ta ställning till antalet platser som skall vara gemenskapsflygplatser, vilket regeringen faktiskt har gjort med det beslut man fattade i december, när man ser vilket antal länderna ute i EU har anmält? Siffrorna har nämnts här, så jag behöver inte upprepa dem. Att man har anmält så många visar tydligt hur viktigt det är att bli klassad som gemenskapsflygplats. Det är inte för ro skull Frankrike har sina 110-115 flygplatser. Bara borta i franska Alperna finns det ett femtontal flygplatser. Det har gjorts utomordentligt klara markeringar lokalt och regionalt för att just regionens flygplats skall kunna bli klassad som gemenskapsflygplats, därför att det betyder mycket inom ramen för det internationella luftfartssamarbetet. Det betyder mycket också för den regionala utvecklingen. Finns det någonting som denna kammare älskar att uttrycka så är det riktlinjer för den regionala utvecklingen. Det är ganska märkligt om vi talar om det i ena sammanhanget, men i andra sammanhang överlåter frågan på ett sektorsorgan som Generaltullstyrelsen, med all respekt för dess kompetens inom sin sektor. Regeringen avhänder sig frågan och ledamöter i kammaren skall tycka att det är naturligt att riksdagen inte uttalar någon uppfattning i frågan. Med det moderata återremissyrkandet skapas det förutsättningar för utskottet att litet noggrannare begrunda den här biten och kanske genom uttalanden ge regeringen vissa riktlinjer för den vidare hanteringen. En handlingskraftig regering, om vi nu har en sådan, skulle till äventyrs kunna tänka sig att det kanske inte var så klokt att delegera en sådan här fråga till ett sektorsorgan. Jag tror att detta är utomordentligt viktigt just för konkurrensneutraliteten och inte minst för passagerarna. Det finns mycket klara farhågor för att det blir ett utomordentligt stort kaos med stora praktiska problem för de resenärer, inte minst i södra Sverige, som från tredje land kommer in via Kastrup. Det finns vitsordat i många skrivelser från Luftfartsverket. Jag skall inte ta upp kammarens tid med att läsa upp detta. Framför allt situationen i södra Sverige, där passagerarna kommer in till den första gemenskapsflygplatsen i ett annat land än det egna, skapar speciella problem. Jag hoppas, herr talman, och avslutar med det, att regeringsföreträdarna tar intryck av den diskussion som har förts i kammaren. Skulle det till äventyrs bli så olyckligt att Generaltullstyrelsen skall fatta de här besluten och informera regeringen om vilka kloka överväganden man kommit fram till, hoppas jag att man tar intryck av den debatt som har förts i kammaren i dag. Där finns, som jag uppfattar det, en genuin oro för att man inte kan hålla fast vid en konkurrensneutralitet och likställighet mellan de olika flygplatserna. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till det moderata återremissyrkandet.

Herr talman! Jag måste tyvärr inför kammaren erkänna att jag tycker att inget av de alternativ som finns presenterat i dag, varken majoritetsuppfattningen i betänkandet eller reservationerna, är bra. Men jag röstar ändå av rena skära lojaliteten med mitt parti och deras uppfattning. Varför då? Jo, herr talman, jag hoppas att jag har fel. Men jag tror faktiskt att det beslut vi fattar i dag kommer att innebära att det blir lättare för dem som sysslar med smuggling av narkotika till Sverige. De kommer att kunna leva litet lättare framöver. Risken för att de skall upptäckas kommer tyvärr att minimeras. Bo Nilsson berörde detta. Bo Nilsson är en god vän till mig. Jag delar hans uppfattning i det mesta, undantagandes hans politiska åsikter. Men i det här fallet står jag inför undantaget som alltid bekräftar regeln. Han pratar om trixandet med finansieringen. Det är klart att vi kan spara litet pengar i dag. Det inser jag också. Men om nu mina spådomar dess värre skulle slå in, vem betalar och över vilket konto betalas utökad narkomanvård? Vem av de i dag alltför många som drabbas av brott i Sverige får betala för att polisen måste koncentrera sina resurser på att jaga narkotika i en omfattning som man tidigare inte hade tänkt att man skulle göra? Herr talman! Allt i den här debatten grundar sig på att vi har blivit medlemmar i EU, och det skall vi väl tacka för. Det var en nödvändighet. Men jag måste ändå säga att det fanns vissa företeelser både innan och efter EU-beslutet som gjorde mig litet besviken. Ingvar Carlsson, statsministern, skrev ett brev till de tullanställda i Sverige där han djupt och, hoppas jag, ärligt påtalade att tullens möjligheter att bekämpa narkotikasmugglare inte skulle få ändras. De skulle till och med effektiviseras efter ett svenskt EU Exakt samma sak gjorde vice statsministern, Mona Sahlin. Hon skrev ett brev till Sveriges kvinnor och talade om att: Ni behöver inte bekymra er, ni behöver inte inbilla er och misstänka att knarket på ett lättare sätt kommer att flöda in i Sverige om vi säger ja till EU. Jag är inte helt säker på att vice statsministern har rätt i det här fallet. Jag vet att man som motionär inte får svar från en utskottsföreträdare, men jag skulle ändå vilja fråga Sverre Palm: Är det Sverre Palms uppfattning att vi efter detta beslut kan behålla samma effektivitet vad gäller bekämpandet av knarksmugglare som gällde före inträdet i EU? Vilka remissinstanser, organisationer eller personer som ni i utskottet har haft på s.k. hearingar eller förhör har varit positiva till det nu aktuella majoritetsförslaget? Kan Sverre Palm nämna någon från talarstolen? Det vore ganska klädsamt. Det har dykt upp en annan fråga under de senaste dagarna. Strax före EU-omröstningen kom en proposition där det stod att tullen, även om Sverige blev medlem i EU, skulle behålla samma metoder som tidigare för att bekämpa knarksmugglarna. I dessa dagar har vi hört att det kanske inte gäller. Då är min fråga: Anser Sverre Palm att Sverige ensidigt kan driva den här linjen, eller måste vi böja oss inför EU:s beslut? Jag kan ge ett exempel på att knarksmugglare alltmer börjar nonchalera den svenska tullen. Tidigare gömde de knarket när de försökte smuggla det till Sverige. I den mån tullen upptäcker knarket ligger det i dag ganska öppet. De lastbilschaufförer som ibland sysslar med en sådan destruktiv verksamhet anser att knarket inte behöver gömmas i Sverige, precis som i alla andra EU-länder. Tullen upptäcker det ibland, dess bättre ganska lätt. I debatten har det förekommit en del benämningar som är helt felaktiga. De finns inte i verkligheten. Man talar om stickprov. Det är ingen tullare som gör stickprov. En tullare arbetar baserat på sin yrkeskunskap och sin erfarenhet. De kollar inte var femte eller sjätte person. De tar den person som de, baserat på sin kunskap, misstänker är en smugglare. Herr talman! I debatten har det talats mycket om Malmö och Landskrona. Jag kan bara vidimera att knarket tyvärr är billigt i Malmö. Det beror inte på att det är för få som vill köpa knark, utan det beror tyvärr på att tillgången i dag är mycket stor. Det är bara att erkänna att en stor del av den svenska knarkimporten kommer från nuvarande EU-länder. Jag vet inte hur många procent det rör sig om, men det är många procent som kommer från nuvarande EU-länder. Man säger att det går att spara in vad gäller klareringar. Då skall man också veta, och det vet utskottet, att en del av de knarkbeslag som gjordes tidigare gjordes i samband med klareringar. Om en del av klareringarna tas bort innebär det att knark har möjlighet att slinka igenom. Herr talman! Vi får acceptera att voteringen går som den går. Vi får verka för att även EU skall få en bättre syn på tingens ordning. Jag är inte nöjd med läget. Jag är inte nöjd med att tullen kanske gör 85 90 % av alla knarkbeslag i Sverige. Det är bara 5 % av det knark som flödar in här. Jag vill ha en bättre framtid, där tullen och polisen i en internationell samverkan kan försvåra för knarksmugglarna. Jag tycker att det är bra att man skall ha en utvärdering, som man skriver i betänkandet. Jag hoppas att jag inte får rätt i mina farhågor att dagens beslut kommer att innebära stora ändringar.

Fru talman! Jag tänker inte kommentera detta betänkande i sak. Det har Ronny Korsberg och Sverre Palm gjort på ett alldeles utomordentligt sätt. Jag tänker kommentera det minst sagt famösa återremissyrkandet. Jag skall börja med att yrka avslag på detta återremissyrkande. Jag skall också, eftersom det finns god anledning att frukta att det går igenom, be att härifrån talarstolen få kalla samman skatteutskottet till ett sammanträde i sessionssalen kl. 18.00 i dag. Det handlar om att två ämbetsverk, Generaltullstyrelsen och Luftfartsverket, har fått i uppdrag att utreda hur många flygplatser i Sverige som skall ha internationell status. Det utredningsarbetet pågår för fullt. Man diskuterar. Man ger och tar. Nu har ett rykte spritts; lägg märke till att det är ett rykte! Med utgångspunkt i detta rykte begär nu riksdagens borgerliga partier att ärendet skall återremitteras. Det har spritts ett rykte om att det skulle finnas en oenighet i denna grupp. Min fråga till riksdagens borgerliga ledamöter är: Hur vet ni vad utredarnas slutliga ställningstagande blir? Hur vet ni att det inte blir fler internationella flygplatser än i dag? Ni kanske är alldeles ute och cyklar på den här punkten. Det finns t.o.m. tecken i skyn som tyder på att det blir ett ställningstagande i den riktning som ni önskar. Ändå skall ni klampa in och lägga er i ett förhandlingsarbete. Det är minst sagt anmärkningsvärt. Det är också anmärkningsvärt mot den bakgrunden att det under den senaste sexmånadersperioden har kommit minst två betänkanden i detta avseende. I ett av dem har riksdagen klart och tydligt sagt - eftersom man har bifallit hemställan i betänkandet - att skatteutskottet och riksdagen inte skall lägga sig i var myndigheterna placerar sina verksamheter. Nu vill ni alltså lägga er i och gå in och styra resurserna åt ett visst håll. Då blir nästa fråga till er: När skall ni börja styra Vägverket och bestämma vilka vägar som skall repareras och byggas? Är det nästa steg? När skall ni gå in och styra Banverket och bestämma vilka järnvägssträckor som skall byggas ut och repareras? Svara på de frågorna! Tala också om för mig varifrån ni tänker ta de tulltjänster som ni skall föra över till flygplatsen! Skall ni ta dem från Helsingborg? Skall tulltjänsterna beskäras ytterligare i Helsingborg? Eller skall ni ta dem från Sten Anderssons Malmö, så att han får ännu mindre chans att bekämpa knarkinförseln? Skall ni ta dem från Ystad? Skall ni ta dem från Karlshamn? Skall ni ta dem från Haparanda? Var någonstans skall ni göra tjänsterna färre? Det är en viktig fråga. Hur skall Tullverket, om ni nu vill fördröja behandlingen av det här ärendet, kunna genomföra sin omorganisation som är så viktig? Hur tror ni att de tullare som berörs av det här, och som skall leva i ovisshet ytterligare en månad på grund av ert förslag, känner sig? Hur kommer det att bli med deras oro? Har ni över huvud taget tänkt i de banorna? Sedan måste jag fråga: Vad nytt har kommit fram under ärendets beredning? Är det några nya fakta i målet som ytterligare behöver övervägas? Vilken information är det som ni saknar, som ni inte har fått? Ni kan ju inte begära att ni skall få veta vad som sker under pågående förhandlingar. Det är omöjligt. Fru talman! Jag har mycket svårt att se detta som någonting annat än obstruktion. Det handlar om att de borgerliga partierna har svårt att acceptera att vi socialdemokrater efter ett mycket konstruktivt samarbete - det vill jag säga - har kommit överens med Miljöpartiet. Det är i så fall inte första gången som man försöker sabotera en sådan överenskommelse. Det är beklagligt att det skall vara på det viset. Jag vill rikta en uppmaning till er: Ställ inte till med mer bekymmer för Tullverket! Man har haft nog med problem. Öka inte oron bland personalen på de olika ställena genom detta meningslösa återremissyrkande! Personalen är faktiskt ganska hårt drabbad redan som den är och skall inte behöva uppleva det här igen. Fru talman! Jag yrkar avslag på återremissyrkandet.

Fru talman! Jag trodde inte att skatteutskottet värderade ordförande skulle dra i gång en ny replikrunda. Men det gjorde han genom att ställa ett antal frågor. Dem skall jag gärna besvara. Den första gällde huruvida det handlade om något rykte eller inte. Vi vet att regeringen tog ställning i slutet av december i den här frågan. Vi har tidigare redogjort för vad det innebär. Vi vet också att Luftfartsverket har en helt annan uppfattning. Det är alltså inte fråga om några rykten. Olika företrädare för myndigheter och regeringen har uttalat sig om sina ambitioner. Det är inte fråga om att vi vill styra till vilka orter eventuella gemenskapsflygplatser skall förläggas. Det handlar om att ge uttryck för en ambition när det gäller flygtrafiken i landet som helhet. Sedan är det självfallet myndigheterna som skall bedöma var det kommersiella behovet och andra behov av gemenskapsflygplatser är störst. Lars Hedfors talade om en fördröjning för Tullverket. Vår ambition är att frågan om klassificering av flygplatserna skall brytas ut i detta betänkande. Såvitt vi har förstått har det inte varit möjligt att här i kammaren bryta ut den utan ärendet måste gå tillbaka till utskottet. Jag förutsätter att vi i utskottet, vid det sammanträde som Lars Hedfors nu har kallat till, kan göra en markering så att ärendet, bortsett från just denna fråga, kommer tillbaka till kammaren ganska omgående. Sedan hemfaller Lars Hedfors åt något jag inte trodde han skulle göra: han kallar detta ren obstruktion. Han tror alltså inte att vi har någon som helst seriös ambition i dessa avseenden. Jag vill inte kommentera det ytterligare, men jag konstaterar att vår ambition är i högsta grad seriös när det gäller möjligheten att driva internationell flygtrafik i Sverige.

Fru talman! Om man sprider uppgifter som kommer ifrån enskilda överläggningar mellan två ämbetsverk vet jag inte om det kan betraktas som någonting annat än rykten, som man försöker sprida och bygga sin verksamhet på. Nu säger Carl Fredrik Graf att han inte vill styra resurserna till vissa orter. Nej, men ni vill ha ytterligare ett antal orter med internationella flygplatser. Det tar självklart resurser från andra ställen. Jag menar att det är att lägga sig i saker och ting som vi har varit eniga om och som riksdagens har fattat beslut om att man inte skall lägga sig i. Så säger Carl Fredrik Graf att han skall svara på mina frågor, men det har han inte gjort när det gäller den viktiga frågan: Varifrån skall ni ta resurserna? Är det från Helsingborg, Ystad, Haparanda, Karlshamn? Vilka är det som skall släppa ifrån sig tjänsterna?
Fru talman! När det gäller flygplatserna tror jag Lars Hedfors gör en felaktig bedömning när han tror att vi från vår sida skall behöva gå in och detaljstyra. Så är det inte. Det handlar om att till kommissionen anmäla ett antal flygplatser. Därefter är det upp till myndigheterna att själva bestämma vilka lokala regler m.m. som skall gälla. Som jag sade i mitt inledningsanförande bedömer jag exempelvis att möjligheten att samverka med polisen i dessa sammanhang kan anses vara betydande. Efter vad jag förstår finns det de som anser att en gemenskapsflygplats skall vara bemannad dygnet runt. Så anser man inte inom EU-kommissionen. Man kan lösa bemanningsfrågan betydligt mera flexibelt. Jag är med andra ord inte så orolig som Lars Hedfors synes vara när det gäller hur detta skall påverka resurserna och deras fördelning. Vi får väl hoppas att återremissyrkandet går igenom, och så får vi se hur vi kan hantera denna fråga i utskottet senare i kväll.
Fru talman! Carl Fredrik Graf tog i sin första replik upp en viktig fråga som jag missade att bemöta. Han säger att detta inte är att fördröja ärendet, eftersom man tänker sig bryta ut den här speciella frågan om flygplatserna. Men Carl Fredrik Graf har själv hört hur skatteutskottets kansli har talat om att det är mycket olämpligt och sannolikt inte går att bryta loss någon fråga ur detta betänkande därför att det handlar om anslagsfrågor. Det handlar om pengar till Tullverket. Skall vi fördröja genom bordläggning så kommer det att gälla hela ärendet. Då kommer det att gå ut över tullverksamheten, det är fullständigt självklart. Det kommer att gå ut över genomförandet av den omorganisation som är så viktig att göra. Det kommer att leda till en ökad oro hos dem som jobbar för Tullverket. Det tycker jag faktiskt att vi skulle kunna bespara dem. Sedan tar Carl Fredrik Graf upp en annan viktig fråga, där jag faktiskt håller med honom. Det gäller betydelsen av att polis och tull börjar samverka. Det är hög tid att de gör det. Det har varit för dåligt på det området. Det måste vi jobba med så att man slutar att tänka i revir. Det är vad det handlar om. Tullens och polisens samverkan måste ytterligare förbättras. Vi kan hjälpas åt över alla partigränser så att vi får det resultatet.
Fru talman! Det är en god politik att inte fatta beslut förrän alla underlag finns framme. Det finns helt klart en oenighet mellan Tullverket och Luftfartsverket, och det är regeringen som fattar beslutet. Om antalet internationella flygplatser kommer att bli mycket större än i dag kommer sannolikt inte tullens resurser att räcka till. Då krävs ett höjt anslag eller omprioriteringar. Då inbjuder jag utskottets majoritet att stödja någon reservation som ger mer pengar till tullen. Vi bör avvakta tills denna fråga är bättre utredd. Tror inte Lars Hedfors att antalet internationella flygplatser med tullnärvaro påverkar tullens kostnader?
Fru talman! På den sista frågan vill jag svara att det är alldeles klart så att antalet internationella flygplatser kan påverka kostnaderna. Om de inte gör det måste ni svara på frågan: Varifrån skall ni ta tulltjänsterna? Om de å andra sidan påverkar kostnaderna, då kan ni inte genomföra den tilltänkta taktiken att bryta loss en bit ur betänkandet. Då är det nämligen en anslagsfråga. Ni får bestämma er för vad det är för någonting, och det får vi diskutera i utskottet. Michael Stjernström säger att han inte kan bestämma sig förrän allt underlag är framme. Vad är det som inte är framme? Vad är det som vi inte visste innan och som vi inte heller vet nu, men som ni måste ha reda på? Det är möjligen hur man skall fördela tullens resurser på olika platser. Men vi är fullständigt överens om att tullen skall göra den saken själv. Det är tullen som begriper det, men det gör inte vi. Vi skall överlåta åt experterna att tala om hur de vill fördela och använda sina resurser på bästa möjliga sätt och till lägsta möjliga kostnad. Det skall vi inte lägga oss i. Men det är det ni vill lägga er i, trots att vi så sent som för fyra månader sedan här i riksdagen enhälligt beslöt att det är tullens uppgift att fördela sina resurser.
Fru talman! Jag utesluter inte att det kan behövas mera pengar till tullen om det visar sig att vi kommer att få ett stort antal internationella flygplatser i Sverige. Jag tycker därför att vi bör få fram dessa ytteligare underlag innan vi fattar beslut i frågan.
Fru talman! Om det är så, då utesluter Michael Stjernström möjligheten att bryta loss en del ur betänkandet, för då handlar det om en anslagsfråga, och då gäller det hela betänkandet. Därmed försinkas ärendets behandling i minst en månad, vilket gör det oerhört svårt för tullen att klara sina åligganden. Det oroar också i onödan en mängd tullanställda.

Fru talman! Jag trodde att denna diskussion i stort sett var över, men jag har gjort några reflexioner medan debatten har pågått. Vi markerade väldigt tydligt från början att förändringen av tullens verksamhet inte får gå ut över narkotikabekämpningen. Alla har här vittnat om att vi är helt överens på den punkten. Men det är tre saker i debatten som slår mig. Den första är att oppositionen tycks utgå ifrån att det blir en försämring. Man gör allt för att tala om det. Vad är det för signaler man skickar ut till ungdomar när man för ett sådant resonemang? Vi och socialdemokraterna har utgått ifrån den andra ståndpunkten, att det inte skall bli någon försämring. Det står också klart och tydligt i betänkandet. Det finns också en passus om att vi skall utvärdera detta. Den andra som slår mig är att man från de borgerliga partierna säger att de 50 tjänster som man själv har föreslagit extra är helt avgörande för Sveriges förmåga att klara de här uppgifterna. Det förefaller åtminstone mig ganska långsökt att dra sådana slutsatser på ett så osäkert underlag. Den tredje som slår mig är diskussionen om flygplatserna. Det har inte kommit fram några sakargument för att riksdagen skulle behöva gå in och styra detta. Det är ett brott mot traditionen att vi härifrån skulle tala om var man skall placera tulltjänsterna. Hur skall man som tullare känna sig när man hör det här resonemanget ifrån kammaren? Hur skall skatteutskottet kunna bedöma var det är bäst att placera tulltjänster och utse internationella flygplatser? Jag tycker inte att det har kommit fram några som helst sakargument för detta. Jag kan instämma i vad Lars Hedfors säger, att detta inte är någonting annat än obstruktionspolitik. Det borde man inte ägna sig åt inom de partier som annars så kraftfullt vill vinnlägga sig om att föra en ansvarsfull politik som inte skapar oro genom att förhala besluten. Därför yrkar jag avslag på återremissyrkandet.
Fru talman! Jag kan också reflektera över det som har sagts. Bl.a. har jag hört kollegan Anders G Högmark läsa högt ur regeringsprotokollet, och jag har hört Sverre Palm uttala sig om beslutssituationen. Det finns två uppgifter i dag. Den ena är att det är Generaltullstyrelsen som skall fatta beslut och den andra är att det är regeringen som skall göra det. Detta är ett exempel som visar att det inte är riktigt klart hur det ligger till i den här frågan. Nu skall jag inte förlänga debatten utöver detta anförande, men låt mig till sist kommentera vad Ronny Korsberg tar upp om obstruktion. Han nämner att oppositionen förutsätter försämring. Jag begriper inte, fru talman, vad Ronny Korsberg menar. Vårt förslag när det gäller anslagssidan innebär ju ett högre anslag till Tullverket än vad Ronny Korsbergs eget förslag innebär. Om man skall tala om försämringar skall man nog koppla det till Miljöpartiets och Socialdemokraternas förslag i så fall.
Fru talman! Det är uppenbart att Carl Fredrik Graf inte vill förstå det här. Att dra så långtgående växlar som han gör på dessa 50 tjänster måste väl vara ett ganska stort underbetyg åt hans eget förslag. Det är ofattbart att de skulle vara helt avgörande för Sveriges möjligheter att klara gränskontrollen. Det måste betyda att han på något sätt utgår från att den nivå som han själv har föreslagit är en försämring, och det gör att hans eget förslag egentligen inte heller räcker till. Annars förstår jag inte hur han får matematiken att gå ihop.
Fru talman! Ronny Korsberg uppmanar mig att fortsätta detta replikskifte. Jag tror inte att hans utskottskamrater och övriga ledamöter i kammaren uppskattar detta, men det blir likväl på det sättet. Jag vet inte varifrån han får sina argument. Jag har aldrig hävdat att det skulle vara en himmelsvid skillnad mellan de tjänster som vi föreslår och de som han föreslår. Jag noterar bara att Tullverket självt ansåg att EU-medlemskapet innebar att man kunde göra en neddragning på 522 tjänster. Det gjorde man i december 1994. Vi har för vår del gjort bedömningen, efter att ha tagit del av den information som finns, att långsiktigt och uthålligt bör tullen tillföras ytterligare 300 tjänster utöver regeringens förslag. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har en annan uppfattning. Ronny Korsberg lägger argument och ord i min mun som jag aldrig har fört fram.

Jag instämmer för övrigt i vad Sten Andersson tidigare har anfört. Bo Nilsson gör också en utmärkt analys av läget i Västskåne som jag tycker att hans partikamrater skall ta på största allvar - och även Ronny Korsberg. Men han kan ju inte mer än från riksdagens talarstol uppmana Tullverket att göra en omfördelning av resurserna. Tyvärr är det hans egen regering som har det yttersta ansvaret för nedskärningen av gränskontrollen, och detta är mycket beklagligt. Jag yrkar bifall till återremissförslaget.

Fru talman! Socialdemokraternas återkomst till regeringsmakten leder återigen till att kampen mot den ekonomiska brottsligheten begränsas. Grunden för ett hållbart skattesystem är lojala skattebetalare. Denna grundbult har socialdemokraterna torpederat genom att dels genomföra den skattechock som vi hittills har fått uppleva, dels avisera en försämring av rättssäkerheten, dels sända ut den mycket negativa signal som det innebär att lägga ned Rättssäkerhetskommittén. Dessutom har regeringen föreslagit kraftiga neddragningar inom polisverksamheten, kronofogdemyndigheten och tullen. Det är bara att konstatera att den opportunistiska politik som socialdemokraterna bedrev under förra mandatperioden var ett spel för galleriet. En av de mest iögonfallande åtgärderna i detta spel var förslaget om att öka Tullens anslag med 3 miljoner för det innevarande budgetåret i syfte att förstärka tullens möjligheter när det gäller åtgärder avseende ekonomisk brottslighet. Opportunismen i förslaget markerades av att hela budgetramen omfattade 1,2 miljarder. Trovärdigheten i det socialdemokratiska agerandet är lika med noll. Tullens budgetförslag, som vi nyss har debatterat, innebar som bekant kraftfulla neddragningar. Helt plötsligt är all fokusering på tullens möjligheter att begränsa den ekonomiska brottsligheten som bortblåst. Det är uppenbart att det inte finns någon som helst långsiktighet i socialdemokraternas agerande. Fel signaler leder utan tvekan till missnöje och försämrad effektivitet. På samma sätt förhåller det sig med anslaget till polisen. I budgetpropositionen har regeringen föreslagit ett besparingsbeting på 235 miljoner för budgetåret 1995/96, och för åren 1997 och 1998 skall enligt budgetpropositionen ytterligare 600 miljoner sparas inom rättsväsendet. Det är således fråga om kraftiga neddragningar hos polisen. Det betyder att vi även i detta avseende ser en återgång till den nivå som gällde när den borgerliga regeringen tillträdde 1991 eller en sammanlagd minskning av ca 1 500 polistjänster. De besparingar som regeringen vill genomdriva hos kronofogdemyndigheten är ytterligare ett exempel på hur möjligheten att bedriva en effektiv kamp mot ekonomisk brottslighet i hög grad begränsas. Regeringens budgetförslag i detta hänseende ger en felaktig signal och förstärker bilden av att socialdemokraterna inte heller på detta område bedriver en handlingskraftig politik. Den socialdemokratiska attacken mot rättssäkerheten inom beskattningen bådar inte gott. Utskottsmajoriteten välkomnar nämligen regeringens besked om att den ämnar föreslå ett återinförande av skatteflyktslagen. En sådan åtgärd leder obönhörligen till att skattebetalarnas lojalitet mot systemet återigen får sig en knäck. Socialdemokraterna är tillbaka i sina gamla hjulspår. I samband med att den borgerliga regeringen tillsatte Rättssäkerhetskommittén uttalade utskottets socialdemokrater följande: "Det är över huvud taget förvånande att, i en tid när intresset borde koncentreras på hur man skall få bukt med den alltmer elakartade ekonomiska brottsligheten och det tilltagande skattefusket, regeringen väljer att tillsätta en kommitté med uppgift att ta upp några starkt överdrivna attacker som vissa av de nuvarande regeringspartierna, när de befann sig i opposition, brukade rikta mot enskilda detaljer i skattelagstiftningen." Uttalandet talar för sig självt. Härav framgår med vilken nonchalans som socialdemokraterna hanterar rättssäkerhetsfrågorna på beskattningens område. Det finns i detta sammanhang skäl att upprepa att den av den dåvarande socialdemokratiska regeringen tillsatta s.k. Ekokommissionen uttalade sig för en omvänd bevisföring och sade att det i ekobrottsbekämpningens intresse fick accepteras att oskyldiga dömdes till straff. När ni nu vill återinföra skatteflyktsklausulen är det ett utslag av omvänd bevisföring. Osäkerhet uppstår för olika aktörer på marknaden. Småföretagarens självklara krav på entydiga, klara och långsiktiga spelregler blir inte tillgodosedda. Från moderat håll kommer vi att föra en kraftfull kamp för att stärka rättssäkerheten för de enskilda människorna. Fru talman! Jag har haft förmånen att tillsammans med bl.a. Anita Johansson vara med och arbeta fram Riksdagens revisorers förslag om insatser mot den ekonomiska brottsligheten. Av detta framgår att det behövs förbättrade resurser i många olika avseenden för att komma till rätta med den ekonomiska brottsligheten, som utan tvivel är ett allvarligt problem. Den måste bekämpas, inte minst för att upprätthålla respekten för strafflagstiftningen och för att värna moralen i näringslivet och samhället i övrigt. Den ekonomiska brottsligheten utgör också ett allvarligt hot mot marknadsekonomins funktionssätt. Riksdagens revisorer har i sin rapport sammanfattat den situation som socialdemokraterna lämnade efter sig och som mötte den år 1991 tillträdande borgerliga regeringen: "Mot slutet av 1980-talet avmattades arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Polisen lyckades inte fylla vakanser inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning. Ärendebalanserna växte, och många brottsanmälningar blev inte föremål för utredning. Det blev allt tydligare att myndigheterna inte hade resurser och kompetens att klara av situationen." I dagens nyhetssändningar bekräftas socialdemokraternas passivitet. En utredning om hur bankernas förluster under tiden 1987-1991 uppkommit visar att minst 3,5 miljarder beror på ett brottsligt förfarande. Utredaren har pekat på tre banker: statens egen bank, Under denna tidsperiod minskade polisens resurser för att bekämpa ekonomisk brottslighet. Socialdemokraternas passivitet har därmed enligt min uppfattning bidragit till att ekobrotten ökade. I detta sammanhang är det också viktigt att återigen påtala den socialdemokratiska regeringens passivitet när det gäller ledningen av statens egen bank, Nordbanken. Jag tänker då i första hand på de fallskärmsavtal som förekom i den banken. I dagarna har vi återigen gjorts uppmärksamma på de orimliga fallskärmsavtal som förekommit i BPA och Handels. Även i detta avseende vilar det ett mycket stort ansvar på socialdemokraterna. Ni satt knäpp tysta. Ni höjde inte ett finger. Därmed bidrog ni till att etiken och moralen försämrades, vilket i sin tur i hög grad bidrar till att den ekonomiska brottsligheten får möjlighet att breda ut sig, eftersom lojaliteten mot systemen undergrävs. Under den förra mandatperioden vidtog den borgerliga regeringen en rad viktiga åtgärder för att komma till rätta med ifrågavarande problem. 200 miljoner årligen. Härav skulle en särskild pott gå till den eftersatta momskontrollen. Antalet poliser ökade med ca 1 500. Det tillkom 30 nya åklagare. Riksåklagaren beviljades extra resurser för att skapa en särskilt utredningsgrupp, RÅSOP, för att utreda och lagföra ekobrotten i bankvärlden. Regeringen beslutade under våren 1994 att en central enhet, ett ekobrottskommando, för bekämpning av ekonomisk brottslighet skall inrättas den 1 juli 1995. Moderaterna har med anledning av budgetpropositionen gått vidare i denna anda. Vi föreslår därför att kronofogdemyndigheterna får ytterligare ett anslag på 90 miljoner kronor - vi har behandlat 10 av dem i det här betänkandet - för att åstadkomma en effektivare indrivning och därmed också bidra till effektivare bekämpning av ekobrott. Vi vill ha tillräckligt många välutbildade poliser. Vi vill att ökad kompetens skall tillföras ekobrottsutredningar. Myndighetssamverkan måste utvecklas. Alla tillgångar skall redovisas vid konkurs. Som vi nyligen har hört vill vi förstärka tullen med ytterligare 300 tjänster i förhållande till regeringens budgetförslag. En återgång till en förlegad socialdemokratisk politik kommer även nu att leda fel. Är det inte på tiden, Björn Ericson, att ni omprövar era ställningstaganden och satsar på åtgärder som bidrar till att stärka själva fundamentet för marknadsekonomin och samhällsmoralen? Är det inte på tiden att ni ser helheten i hur vi skall bekämpa den ekonomiska brottsligheten, som berör såväl skatter som polis, åklagare och kronofogde? Fru talman! Jag skall avslutningsvis kortfattat nämna något om reservationerna 4, 5 och 8. När det gäller reservation 4 vill vi moderater i enlighet med Riksrevisionsverkets uppfattning ge Riksskatteverket möjlighet att göra resursavvägningar mellan de förekommande koncerndelarna, skatteförvaltning och exekution. En sådan åtgärd leder enligt I reservation 5 framhåller vi vikten av att skatteförvaltningen får möjlighet att själv kunna fatta beslut om och när skatter och avgifter skall överlämnas för indrivning. Nuvarande bestämmelser är stelbenta och kan i många fall vara till förfång för exempelvis småföretag. Regeringen bör snarast möjligt återkomma till riksdagen med ett sådant ändringsförslag. Avslutningsvis är det enligt vår mening självklart att det av rättviseskäl och för att upprätthålla lojaliteten mot skattesystemet är viktigt att reglerna om sanktionsavgifter är utformade så att löntagare och företagare behandlas lika. Den befrielsegrund som gäller vissa fall av rättelse i fråga om inkomst av tjänst eller kapital när kontrollmaterial finns tillgängligt för skattemyndigheten skall också utsträckas till att gälla inkomstslaget näringsverksamhet. Fru talman! Vi moderater står bakom alla våra reservationer i detta betänkande. Men för att vinna tid i kammaren yrkar jag endast bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Jag ber först att få instämma i intentionerna i Karl-Gösta Svensons anförande när det gäller att se allvarligt på den ekonomiska brottsligheten och att vidta de nödvändiga åtgärderna. I övrigt lämnar jag den demagogiska delen av debatten till Fru talman! Jag har i första hand begärt ordet för att yrka bifall till reservationerna nr 7 och 8, vilket jag härmed ber att få göra. Innan jag går närmare in på motiveringen till det vill jag kommentera en del av det som tas upp i motivtexten i reservation som är undertecknad av utskottets moderater, centerpartister, folkpartister och kds-ledamöter. Den är som jag ser det i första hand tillkommen för att samtliga undertecknande partier är mycket otillfredsställda med att regeringen har lagt ner rättssäkerhetskommittén. Jag har personligen levt nära ett av de mest uppmärksammade rättssäkerhetsfallen som någonsin har diskuterats i det här landet - fallet Halvar Alvgard i Vimmerby. Det visade sig redan i det fallet att socialdemokraterna inte var särskilt intresserade av att stärka rättssäkerheten för den enskilde vid beskattningen. Nu tycker jag mig på detta sätt ytterligare få det bekräftat. Beslutet att lägga ned rättssäkerhetskommittén kan inte tolkas på annat sätt än att rättssäkerheten vid beskattning inte prioriteras särskilt högt av regeringen och socialdemokraterna. Det gäller framför allt de frågor som utredningen hade fått tilläggsdirektiv att utreda. Eftersom jag hade förmånen att tillhöra utredningen, kan jag konstatera att flera av de frågorna i stort sett redan var färdigutredda när nedläggningsbeslutet kom. Jag vill framhålla att det är viktigt med ett effektivt skattesystem, där det helst inte skall vara möjligt att undanhålla någon skatt. Detta sade jag även tidigare. Jag tror mig veta att vi är överens på flera händer om att det är viktigt att vidtaga ytterligare åtgärder för att skärpa insatserna mot skatteflykt. Jag ser emellertid ingen motsättning mellan att å ena sidan ha ett för den enskilde rättssäkert skattesystem och å den andra sidan ha ett effektivt skydd mot skatteflykt eller skatteundanhållande. Min fråga till Björn Ericson som talesman för regeringspartiet är om han och hans parti ser någon sådan motsättning. Om så inte är fallet, borde det finnas bättre sätt att visa framåtanda i åtgärdsarbetet mot ökad skatteflykt än att lägga ner Rättssäkerhetsutredningen. Profilen i åtgärder mot ökad effektivitet i beskattningen stärks som jag ser det inte av att man lägger ner Rättssäkerhetskommittén. Har inte regeringen andra åtgärder, borde man ha avstått i det här fallet. Fru talman! Reservation 7 behandlar preliminär F skatt och särskild A-skatt är enligt Centerns uppfattning mycket olyckligt. Det här är ytterst en sysselsättningsfråga och en fråga om synen på småföretagsamheten. Situationen för de små företagen är inte sådan att man främjar en ökad sysselsättningsutveckling genom att öka beskattningen av småföretagen. Det är en fråga om både likviditet och riskkapital. Det är en även en åtgärd som påverkar de små företagens soliditet. Att i nuvarande läge försämra småföretagens villkor i alla dessa tre hänseenden får allvarliga följder för småföretagens framtidsmöjligheter och för sysselsättningen. De som vill stärka småföretagen i dessa avseenden bör rösta för reservation 7 om en stund. En viktig del i all beskattning är rättvise och jämställdhetsskälen. Centern har länge drivit en kamp mot den straffbeskattning som de små företagen har varit och är utsatta för i jämförelse med de större företagen och aktiebolagen. Det är också en rättvisefråga att de små företagen behandlas likadant som andra företag i beskattningshänseende. Likställdhet mellan löntagare och små och ensamföretagare bör också gälla. Så är inte fallet i dag vad gäller sanktionsavgifter inom skattesystemet. Både av rättviseskäl och för att upprätthålla lojaliteten till skattesystemet är det viktigt att en sådan likställdhet finns. I en Centermotion har därför föreslagits att den i 5 kap. 4 § taxeringslagen föreskrivna befrielsegrunden som gäller vid vissa fall av rättelser i fråga om inkomst av tjänst eller kapital när kontrollmaterial finns tillgängligt för skattemyndigheten bör utsträckas till att gälla även i inkomstslaget näringsverksamhet. 8, där det föreslås att riksdagen med anledning av motionerna bör rikta ett uttalande till regeringen härom. Fru talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation 8 också och i övrigt till utskottets hemställan.